Herr talman! Jag vill svara på herr Hermanssons fråga om de risker som är förenade med de pågående transaktionerna. Den lagstiftning som förbereds genom den statliga utredningen får sådan verkan att den även kommer att omfatta de företag som redan är etablerade i landet. även om det av vanliga utredningstekniska skäl inte är möjligt att driva fram en lagstiftning snabbare än vad herr Hermansson nämnde, tror jag att denna lagstiftning kan eliminera de farhågor som han här givit uttryck åt.

Herr talman! Även jag hoppas verkligen att en kommande lagstiftning skall eliminera dessa risker, men min fråga gäller ju vad som händer nu. Tills vi får se effekten av en sådan lagstiftning dröjer det kanske ett par år, och under tiden köper alltså amerikanska intressen upp: det största företaget i branschen, AB Soliditet. Affären är på gång och frågan behandlas i departementet, om jag inte är fel underrättad. Min inställning är att regeringen måste använda alla medel för att söka förhindra att denna affär genomförs, ty om den blir verklighet inträder omedelbart de risker som justitieministern och jag tycks vara överens om och som man bör söka undvika. Det gör man inte genom en lagstiftning som kommer om ett par år. Det är alltså möjligheterna att omedelbart förhindra denna affär som min fråga gäller. Jag finner det angeläget att justitieministern ger ett besked, eftersom saken är så allvarlig att regeringen måste utnyttja sina möjligheter att förhindra affären. Det är här fråga om ett politiskt ställningstagande och ett politiskt ansvar för regeringen. Om regeringen förhåller sig passiv, innebär det nämligen i sak att den säger ja till USA-köpet, och då måste den också ta på sig det politiska ansvaret för de faror, som kan komma att inträda genom att detta stora företag inom branschen förvärvas av utländska intressen. Detta är det sakläge som vi måste diskutera.

Herr talman! Jag kan förstå att justitieministern inte kan ge ett klart besked, om frågan ännu inte är färdigbehandlad inom regeringen. Jagtror emellertid att det skulle vara bra, om justitieministern i varje fall ville svara på mina bägge konkreta frågor rörande möjligheterna att stoppa detta förvärv, så att sakläget helt kan klarläggas. Den första frågan är: Kan inte myndigheterna förhindra en sådan ändring av' bolagsordningen som AB Soliditet har önskat när det begärt att utlänningsklausulen skall slopas? Den andra frågan är: Finns det andra möjligheter att förhindra det utländska förvärvet? : Jag tror att det vore värdefullt om justitieministern ville svara på dessa båda frågor.

Herr talman! Jag beklagar om justi tieministern skulle ha rätt i det han nu har sagt, men jag kan naturligtvis inte betvivla att det uttrycker hans mening. Jag har fått den uppfattningen av mina — naturligtvis amatörmässiga — studier i aktiebolagslagen m.m. att det skulle finnas möjligheter för regeringen att säga nej till en sådan förändring av bolagsordningen. Av uppgifter i pressen har det ju framgått att köparna och säljarna har begärt tillstånd av myndigheterna för transaktionen. Detta måste väl tolkas så, att det finns vissa möjligheter för myndigheterna att stoppa denna. Var exakt dessa möjligheter kommer in skulle jag gärna vilja veta av justitieministern. Jag förutsätter nämligen att uppgifterna i pressen inte är en rök helt utan eld, utan att regeringen har möjligheter att förhindra detta förvärv. Jag vädjar verkligen till justitieministern och regeringen att till det yttersta utnyttja dessa möjligheter för att förekomma att deita stora och viktiga företag råkar i amerikansk ägo.

Herr talman! Herr Björk i Påarp har frågat statsministern om han är beredd medverka till att, i den mån trädgårdsproduktionen berörs av ett eventuellt nordiskt samarbete, för dessa produkter full ömsesidighet kommer att gälla mellan de nordiska länderna. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Trädgårdsprodukter faller i princip inom ramen för bestämmelserna om jordbrukspolitik i den ämbetsmanna rapport som ligger till grund för Nordeköverläggningarna. I den mån särskilda bestämmelser kommer att utformas för trädgårdsprodukter bör detta enligt regeringens uppfattning ske under iakttagande av ömsesidighet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengtsson för svaret på min fråga. Jag har ställt den därför att jag hyser en viss oro för att den svenska trädgårdsnäringen kan komma i kläm mellan de skilda intressen som gör sig gällande vid Nordekförhandlingarna. Samma oro har jag märkt hos kolleger i Finland och Norge, och jag har iakttagit att statsmakterna i dessa länder med mycket stor omsorg bevakar den egna trädgårdsnäringens intressen. Av den anledningen har jag ansett det nödvändigt att även svensk trädgårdsnäring får ett klargörande besked på denna punkt och att statsmakterna bekräftar att ömsesidighet skall råda mellan de nordiska länderna. Jag hoppas att jordbruksministern i uttrycket >ömsesidighet> inlägger samma betydelse som jag gör. Enligt min uppfattning måste ett eventuellt nordiskt samarbete komma : till stånd på lika villkor. Så är fallet inom en nordisk tullunion där samtliga nordiska länder tillämpar ett i såväl yttre som inre avseende gemensamt gränsskyddssystem. ; Problemet blir intressantare om man frågar hur ömsesidigheten i praktiken skall förverkligas. Skall det bli ett referenssystem, som statsrådet hänvisar till i sitt svar? I Danmark, Finland och Norge tillämpas kvantitativa regleringar och det finns ett starkt utbyggt importregleringssystem för trädgårdsprodukter, medan vi här i landet har fört en mycket liberal importpolitik. Klimatet är därför kärvt för .den.svenska trädgårdsnäringen. Hittills har den dock klarat sig bra i konkurrensen trots de importsituationer som ibland uppstår. Riksdagen och regeringen har i olika former byggt ut ett rationaliseringsstöd som främjar den svenska trädgårdsnäringens utveckling. Detta tillsammans med odlingens egna åtgärder under 1960-talet har medgivit en kraftig utbyggnad av den ekonomiska föreningsrörelsen som medfört att svensk trädgårdsnäring i dag kan hävda sig bättre. Konsumtionen har också stigit kraftigt på grund av ökad köpkraft. Den aktiva rationaliseringsverksamheten som för närvarande präglar den svenska trädgårdsnäringen har medfört att många odlare har ådragit sig stora skulder. Det är framför allt dem jag har tänkt på när jag tagit upp denna fråga till diskussion. Garantier måste skapas för den kommande utvecklingen.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det är riktigt som han säger att denna fråga debatterats livligt här i kammaren. Men debatten har inte stannat här. Den har fortsatt i många andra sammanhang; från bl.a. SAP:s kongress föreligger ett uttalande i frågan. KF har också uttalat sig för ett generellt förbud mot reklam för tobak. Härför har KF av Expressen bedömts som dubbeimoralisk.

Reklam för varor som bevisligen är destruktiva såväl för den enskilde som för samhället kan inte uppfattas som annat än ett sjukdomstecken. Argumentet att ett reklamförbud inte skulle vara förenligt med gällande tryckfrihetsförordning får inte stoppa ansträngningarna att nå en tillfredsställande lösning av denna fråga. Den nu genomförda åtgärden är värdefull, men jag tror tyvärr inte att den får önskad effekt. Lagar och förordningar är ju till för människorna och inte tvärtom.

Herr talman! Herr Westberg i Ljus dal har frågat utbildningsministern om han anser att det finns anledning att revidera planerna för utbyggnaden av läkarutbildningen på grund av den ökade efterfrågan på läkare som uppstår till följd av dels utbyggnaden av företagshälsovården, dels den av riksdagen nyligen beslutade sjukförsäkringsreformen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Läkarutbildningskapaciteten i landet har mer än fördubblats under 1960-talet. I den proposition om ökad läkarutbildning i Stockholmsområdet, som riksdagen snart har att ta ställning till, föreslås en ytterligare utbyggnad av den medicinska utbildningen till att omfatta mer än 1000 platser per år i hela landet. Möjligheterna att öka läkarutbildningen härutöver undersöks för närvarande. Antalet läkare i landet ökar från nu drygt 10 000 till ca 16 000 år 1975, dvs. med ca 1 000 läkare varje år. Jag vill erinra om att det nya system för läkarutbildningen som godkändes vid vårriksdagen ger samhället möjligheter att kanalisera de ökande läkarresurserna till de områden av sjukvården där vårdbehovet är störst. Den plan för fördelningen av våra ökande läkarresurser, som har upprättats i anslutning till det nya läkarutbildningssystemet, innebär en stark prioritering av bl.a. den offentliga öppna läkarvården. I propositionen om sjukförsäkringsreformen har jag pekat på just detta förhållande. Det föreligger en direkt samordning mellan den plan som upprättats för fördelningen av läkartillskottet och den reformering av sjukförsäkringens ersättningssystem för den offentliga öppna läkarvården som nu kommer att genomföras. Beträffande företagshälsovården vill jag nämna, att Kungl. Maj:t i maj i år uppdrog åt socialstyrelsen att i samråd med arbetarskyddsstyrelsen och arbetsmedicinska institutet utreda omfattningen av de läkarresurser som kan dis poneras för en utbyggnad av företagshälsovården liksom formerna för tilldelningen av läkartjänster för denna verksamhet. Utredningen görs mot bakgrunden av den plan för fördelningen av läkarresurserna på olika vårdområden som jag redan hänvisat till.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

Det är också ett faktum att företagshälsovården, som ju i och för sig är utomordentligt angelägen, kommer att kräva ett växande antal läkare. Utredningen angående företagshälsovården räknar med ett behov av 1300 företagsläkare när företagshälsovården är utbyggd. Självfallet kan en utbyggnad av denna hälsovård återverka på behovet av insatser inom den allmänna hälsooch sjukvården. Men att behovet av läkare ändå växer kraftigt torde vara odiskutabelt. Samtidigt vet vi att läkarbristen redan är synnerligen besvärande. Av 959 provinsialläkartjänster var i våras endast 608 besatta med ordinarie innehavare. Av 48 provinsialläkartjänster i Norrbotten var 12, d.v.s. en fjärdedel, besatta med ordinarie innehavare. Jag förstår att socialministern i detta läge vill utreda omfattningen av de läkarresurser, som kan disponeras för en utbyggnad av företagshälsovården, samt formerna för en reglerad tilldelning av läkartjänster för denna verksamhet. Men visst är det beklagligt, herr socialminister, att en utbyggnad av den företagshälsovård, som vi upplever som ytterst angelägen, på detta sätt skall hämmas av bristen på läkare. Vi får inte heller glömma att antalet befintliga läkartjänster ingalunda svarar mot behovet av läkarvård i Sverige. Vi har här i vårt land en i jämförelse med andra länder mycket låg läkartäthet. Läkarbehovet är därför väsentligt större än vad divergensen mellan antalet inrättade och antalet besatta tjänster anger, och detta är väl en av förklaringarna till de långa köerna vid sjukvårdsmottagningarna. Jag noterar med tillfredsställelse att socialministern meddelade att möjligheterna att öka läkarutbildningen för närvarande undersöks. Jag tror att det är utomordentligt angeläget att detta arbete påskyndas och att vi snabbt får till stånd en mera omfattande utbildning av läkare för att kunna täcka det stora behov som nu föreligger och som kommer att bli ännu större längre fram.
Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat om jag vill ta initiativ till överläggningar med berörda organ för att åstadkomma att kyrkor och församlingshem under julhelgen öppnas för hemlösa. Det ankommer på de kommunala socialvårdsorganen att vidta åtgärder för att erbjuda de hemlösa bostäder och annan service. Framför allt i storstäderna finns behov av speciella anordningar i detta avseende. En lösning av bostadsfrågan är en väsentlig förutsättning för att kunna lösa de sociala problem som här föreligger. Dessa problem har inte sällan samband med alkoholmissbruk och kräver därigenom särskilda insatser. Jag vill i detta sammanhang erinra om att jag i svar den 27 februari i år på en interpellation av herr Wiklund i Stockholm bl.a. redogjort för de olika åtgärder som vidtagits eller planerats i de tre största städerna för att tillgodose behovet av bostäder och samlingslokaler m.m. för de hemlösa. Den redogörelse jag då lämnade visar att det förekommer en betydande aktivitet från de kommunala socialvårdsorganen på detta viktiga område och att man eftersträvar en mera permanent lösning av problemen. Ytterligare åtgärder för att ge dessa människor möjlighet till gemenskap med andra är självfallet angelägna. Jag vill understryka att de insatser som görs av olika organisationer m.fl. här är av stor betydelse. Utöver de mera långsiktiga lösningarna av problemen finns utan tvivel också behov av särskilda aktiviteter under juloch nyårshelgerna i syfte att bryta isoleringen för hemlösa och ensamstående. I storstäderna och på andra håll i landet planeras därför, enligt vad jag inhämtat, sådana aktiviteter, bl.a. av kommunernas socialvårdsorgan. Flera statskyrkoförsamlingar och religiösa samfund, olika intressegrupper m.fl. i dessa städer kommer att anordna särskilt helgfirande i lokaler som står dem till buds. Det ankommer på församlingarna och samfunden att själva bestämma om och i vilken utsträckning kyrkor och församlingshem bör upplåtas för ändamålet.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Om några veckor har vi en högtid som de flesta människor i vårt land ser fram emot, men för många är förhållandet det motsatta. De är hemlösa, och ensamheten blir ännu större för dem. Julen är en grym högtid för dessa människor. Jag har ställt frågan, om socialministern ville ta något initiativ. Då tänkte jag närmast på en bättre samordning för att få åstadkomma bästa möjliga resultat av de olika insatserna. Nu säger socialministern att det ankommer på församlingarna och samfunden att själva bestämma i vilken utsträckning kyrkor och församlingshem bör upplåtas för ändamålet. Helt naturligt är det så, men vad jag frågade efter var inte detta, utan ett initiativ från socialministerns sida till en diskussion med dem som har det högsta ansvaret på detta område. Jag är tacksam för den redovisning socialministern har lämnat för de aktiviteter som är på gång. Efter helgerna visar det sig väl, om dessa aktiviteter är tillräckliga. Jag förstår att socialministern anser att så är fallet, eftersom han inte finner något initiativ från sin sida nödvändigt. Efter vad jag minns öppnades kyrkorna under förra julhelgen på någon plats i landet, och jag skulle tro att erfarenheterna därifrån är goda. Helt naturligt ser jag detta som nödlösningar, men samhället måste gripa in och göra det bästa möjliga av situationen.

Herr talman! Herr Svenning har frågat mig, om jag kan ange den tidpunkt då man kan förvänta ett lagförslag i fråga om vanhävdsbestämmelser för hyresfastigheter. En promemoria angående tvångsförvaltning av bostadsfastighet har upprättats i justitiedepartementet och remitterats till myndigheter och organi sationer för yttrande. Proposition avses bli avlämnad till nästa års riksdag.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det mycket positiva svaret. Anledningen till min fråga är att enligt min uppfattning förhållandena på bostadsoch hyresmarknaden i fråga om fastighetsskötsel blivit betydligt försämrade sedan den första motionen om vanhävdslagstiftning inlämnades på hösten 1967. I stor utsträckning nonchaleras hälsovårdsstadgans bostadsföreskrifter när det gäller uppvärmning och bestämmelserna om yttertakens beskaffenhet. Värmeanläggningarna är på sina håll i ytterst dåligt skick eller helt oanvändbara, och i en del fastigheter har man måst göra tvångsingripanden för att anskaffa bränsle. Jag har själv varit med om beslut om att köpa in bränsle och dessutom betala räkningar för fjärrvärme för att hyresgästerna inte skulle frysa. Sådana förhållanden är ju helt otillfredsställande. I synnerhet under vintertid föreligger det uppenbara hälsorisker för många hyresgäster. Med den kännedom jag har om statsrådets intresse för denna angelägenhet och hans sakkunskap beträffande bostadsoch hyresmarknaden tillåter jag mig hemställa, att remisstiden i fråga om vanhävdsbestämmelserna blir så kort som möjligt. Jag vill också fråga statsrådet, om det inte är möjligt att lägga fram ett delförslag som tar speciell hänsyn till de nuvarande förhållandena i vanskötta fastigheter och att ge ett sådant lagförslag sådan prioritet att det kan behandlas innan förslag om en gemensam <expropriationsoch vanhävdslagstiftning presenteras.

Herr talman! Jag ber att få tacka även för detta svar. I närvarande stund pågår en omfattande saneringsverksamhet i de inre delarna i många städer. Det finns fastighetsägare som inte gör någonting åt sina fastigheter eftersom husen skall rivas. Det är därför jag är så angelägen om att man snabbt ingriper för att hindra uppenbara hälsorisker för hyresgästerna under den kommande vintern. Om remisstiden blir så kort som möjligt och behandlingen så snabb som möjligt, kan man hindra att sådana risker uppkommer inom den närmaste tiden.

Herr talman! Herr Björk i Påarp har frågat chefen för civildepartementet om erfarenheterna vid tillämpningen av förköpslagen och om lagens effekt på kommunernas markpolitiska handlingsmöjligheter. Eftersom civilministern är förhindrad att svara, har han överlämnat åt mig att besvara frågan. Förköpslagen trädde i kraft den 1 januari 1968. Den var ett led i en serie åtgärder med det gemensamma syftet att underlätta för kommunerna att föra en aktiv markpolitik. Erfarenheterna av lagens tillämpning är än så länge begränsade. Frågan om tillstånd till förköp aktualiseras hos regeringen i huvudsak bara när säljare eller köpare av mark bestrider kommunens rätt att utöva förköp. Förköpslagen är utformad så, att båda parterna i en markaffär i allmänhet finner sig i kommunens beslut om förköp. Det är därför inte förvånande att bara ett 30-tal ansökningar om tillstånd till förköp hittills har kommit in till regeringen. Av dem har åtta avgjorts, varav hälften bifallits. Avslagen grundar sig i två fall på att kommunen utövat förköpsrätten efter utgången av den i lagen angivna tidsfristen. I de två andra gällde det mark för annat ändamål än lagen avser. Utan tvivel har förköpsrätten även indirekt påverkat kommunernas ställning på fastighetsmarknaden i förmånlig riktning. Redan förköpsrättens förekomst ökar kommunernas möjligheter att genomföra förvärv på frivillig väg. Förköpsrätten bör emellertid inte bedömas isolerad från övriga markpolitiska medel, t.ex. expropriationslagstiftningen och statens ekonomiska stöd till kommunala markförvärv. Inför de förutsedda ändringarna i betingelserna för kommunernas markpolitiska handlande och den samtidiga skärpningen i beskattningen av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning ökade kommunernas markförvärv påtagligt under år 1967. Summan av köpeskil lingarna vid kommunala markköp ökade sålunda med cirka 20 procent från år 1966 till år 1967 eller från 1 072 till 1245 miljoner kronor. Trots att man allmänt torde ha väntat sig en avsevärd tillbakagång av de kommunala markförvärven efter den kraftiga ökningen år 1967, uppgick summan av köpeskillingarna för kommunala markköp under år 1968 till 1150 miljoner kronor, alltså en minskning med bara 100 miljoner kronor från år 1967. Köpeskillingarna vid förvärv av regleringsoch = saneringsfastigheter t.o.m. ökade något. Denna glädjande ökning i kommunernas markpolitiska aktivitet torde få ses som ett samlat resultat av förköpslagen och övriga statliga åtgärder på markpolitikens område.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Nilsson för ett utförligt svar på min fråga. Av svaret framgår att den kommunala markpolitiska aktiviteten har fått en gynnsam utveckling. Denna kan ha fått stimulans av flera olika åtgärder och statsrådet låter förstå att det än så länge är svårt att uttala sig om erfarenheterna beträffande lagens tillämpning. Köpen blir, om jag uppfattat svaret rätt, ej registrerade utom i de fall då säljare och köpare bestrider kommunens rätt till förköp. I och med lagens tillkomst har kommunerna fått ett bra medel att utöva en aktivare verksamhet för att få god tillgång på exploateringsbar mark. Det är emellertid viktigt att kommunernas företrädesrätt till mark alltid hålles aktuell i all utveckling och att kommunerna icke avsvär sig områden i förväg där man kan komma att i framtiden ha bruk för sin förköpsrätt. En aktivitet att i förväg få kommu nerna att ge besked om inom vilka områden och delar av kommunerna där det kan bli aktuellt att icke utnyttja lagen om förköp kan lätt sätta kommunerna i trångmål. Svaret måste härvid alltid vara att man vid varje tillfälle och i varje enskilt fall alltid förbehåller sig rätten att pröva varje hembjudande till kommunen när det görs.
Herr talman! Jag vill bara kommentera vad herr Björk i Påarp sade om aktiviteten för att förmå kommunerna att avstå ifrån förköpsrätten. Det sades vid tillkomsten av förköpslagen att det var angeläget att få till stånd en smidig handläggning av ärenden som gäller förköpsrätt. Det är angeläget både för allmänheten och för kommunerna. Det sades också i förarbeten till förköpslagen, att man skulle undvika att belasta kommunerna alltför mycket med remisser från lantbruksnämnderna beträffande jordförvärvsansökningar.

På det viset skulle onödiga remisser av ansökningar om förvärvstillstånd kunna undvikas. Samtidigt har emellertid framhållits att det är viktigt att i detta sammanhang ha klart för sig att förköpsrätten inte bara gäller mark, som kan komma att användas för tätbebyggelse, utan även sådan mark, som kan vara av intresse för anordningar som hänger samman med tätbebyggelse, t.ex. utrymmen för fritid och rekreation. Det ligger i sakens natur att det är mycket svårt för en kommun att en gång för alla eller ens för en längre tid bedöma vilken mark som från dessa synpunkter kan komma att bli aktuell för förköp.

Kommunerna kan alltså inte tvingas till att på förhand avskriva sig möjligheten att utöva förköpsrätt.
Herr talman! Jag är medveten om att man alltid måste ha möjlighet ait handlägga dessa ärenden på ett smidigt sätt. Statsrådet Nilssons uttalande att det är mycket viktigt att det sker ett nära samråd med kommunerna vill jag verkligen understryka. Det skulle ju vara allvarligt om kommunerna i förväg utpekar vissa områden som ointressanta då det gäller utnyttjande av rätten till förköp. Det skulle kunna bli en svår snedvridning av priserna på tomtmark, och det skulle också kunna innebära att det uppstod en icke önskad spekulation i mark. Det är också mycket svårt för kommunerna att på ett tidigt stadium och inom ramen för sin framtida planering klart ta ställning till hur de kommer att ställa sig vid markförsäljning i framtiden. Det skulle enligt min mening vara allvarligt, om kommunerna ger sig in på någonting sådant. Även om det bör iakttas smidighet vid handläggningen måste kommunerna ändå kunna avgöra frågan när den verkligen blir aktuell, ty prissättningen skulle som sagt annars lätt kunna bli snedvriden. Jag tänker då särskilt på områden med stark utveckling där det exploateras och byggs i stor utsträckning.

Herr talman! Herr Åsling har frågat statsministern dels "om regeringen i princip även i fortsättningen är beredd att stödja internationellt idrottsutbyte t.ex. genom olympiska spel, dels om regeringen är beredd att till förutsättningslös prövning uppta frågan om statens stöd till Jämtland för den händelse frågan om anordnande av olympiska vinterspel år 1980 framdeles aktuali Seras. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Jag vill svara följande. Som jag redan antytt i samband med besvarandet i maj i år av en enkel fråga av herr Larsson i Norderön är regeringen klart positivt inställd till att vi efter måttet av våra resurser deltar i internationellt idrottsutbyte. En följd härav är att regeringen liksom tidigare är beredd att stödja svenskt deltagande i exempelvis olympiska spelen samt att omsorgsfullt och med beaktande av samtliga för bedömningen relevanta faktorer pröva förslag om stöd till organisationer som önskar anordna internationella tävlingar.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret på mina frågor. Det kan måhända förefalla djärvt att redan nu återkomma i denna fråga, eftersom Östersund—Åre—Hammarstrands eventuella värdskap för 1976 års olympiska vinterspel var föremål för kammarens överläggning under vårriksdagen. Vid vårens debatt, då handelsministern som svår på en interpellation meddelade att någon proposition i frågan inte var att vänta, klargjordes dock inte helt tillfredsställande regeringens speciella inställning till internationellt idrottsutbyte. Detta bestyrktes senast vid den s.k. idrottsriksdagen för en tid sedan. Huvudanledningen till att frågan om Östersunds m.fl. kommuners eventuella värdskap för 1976 års olympiska vinterspel aldrig underställdes riksdagens prövning angavs vara alltför höga investeringskostnader. Den fråga som anmäler sig i sammanhanget är om investeringskostnaderna var för höga med hänsyn till värdet av internationellt idrottsutbyte eller i förhållande till någonting annat. Av naturliga skäl har vintersporterna tilldragit sig ett mycket stort intresse i vårt land, och man tar nog inte till överord om man hävdar att vi tillhör de främsta vintersportsnationerna i världen. Allra minst regeringens företrädare torde vara beredda att förneka att vårt land har väsentliga materiella resurser och även betydande ambitioner i det internationella samarbetet på skilda områden. De olympiska vinterspelen betraktas som det betydelsefullaste inslaget i det internationella vintersportsutbytet och det svarar alltså illa mot vår standard i olika avseenden, det breda intresset för vintersporterna här i landet och våra allmänna internationella ambitioner att även fortsättningsvis delta i detta utbyte, om vi inte skulle vara beredda att stå som värdar. Det lär för övrigt vara unikt att en ort med dokumenterade förutsättningar nekas vederbörande regerings stöd vid ansökan om värdskap. Det är emellertid framför allt det sätt på vilket denna fråga behandlas som skapat en viss osäkerhet rörande regeringens inställning till internationellt idrottsutbyte. Efter riksdagens närmast entusiastiska behandling och beslut om utredning samt ärendets remissbehandling vilade hela frågan av allt att döma ända till dess underhandsbesked lämnades om regeringens nej. Såvitt bekant kom dett.ex. aldrig till stånd någon diskussion med berörda kommuner om tänkbara alternativ. Det är kanske förklarligt att regeringens intresse under sådana förhållanden föreföll något ljumt. Kanske tänkte man i traditionella banor. Här var det dock fråga om initiativet till en ungdomens olympiad och om en så långt möjligt avkommersialiserad olympiad. Självfallet har denna fråga även andra aspekter än de rent idrottsliga. Det växande intresset för de regionala utvecklingsfrågorna är glädjande och borde även stimulera intresset och förståelsen för regionala initiativ, särskilt om dessa initiativ är ägnade att renodla och utveckla de lokala resurser av skilda slag som kan finnas. Jämtlands län gör inte utan anledning anspråk på att vara ett av landets främsta turistoch rekreationscentra. Att anordna olympiska vinterspel i den regionen vore att verksamt bidra till turistoch rekreationsnäringarnas utveckling. Om vi skall kunna ta till vara den dynamik som kan finnas i regionerna och inte bara lita till centrala initiativ, måste vi vara beredda att satsa — kanske ibland också satsa djärvt — på en smula udda utvecklingsprojekt. Östersunds initiativ att förbereda en ansökan om värdskap för olympiska vinterspel har samlat ett stort och positivt intresse både här i vårt land och internationellt. Det har också givit många värdefulla erfarenheter. Men vi vill ock så ha och behöver regeringens goda vilja och förståelse i bakgrunden, om initiativ som detta för den regionala utvecklingen skall få avsedd effekt. Handelsministern har i sitt svar varit mycket försiktig när det gäller frågan om fortsatt stöd till värdar för internationella tävlingar. Får jag dock tolka svaret så, att när Östersunds stad med hela länets stöd återkommer i avsikt att utnyttja de vunna erfarenheterna och söka värdskap för kommande olympiska vinterspel, kommer ansökningen i vad ankommer på handelsministern att bli föremål för en förutsättningslös behandling?

Herr talman! Herr Åsling ställde i sin interpellation två frågor. Den första gällde huruvida regeringen var positiv till ett internationellt idrottsutbyte och den andra om regeringen var villig att förutsättningslöst pröva framställningar om rätt att anordna olympiska spel och för detta ändamål föreslå riksdagen att anvisa bidrag. Båda de frågorna kunde egentligen ha besvarats ytterligt kort, nämligen med ett enkelt ja. Jag säger detta nu, så att inga tvivel skall råda om att regeringen kommer att förutsättningslöst pröva alla förslag som från olika håll kan inkomma att få anordna olympiska spel, även vinterspel som det var frågan om i detta fall. Herr Åsling kan emellertid inte mena att man, oavsett vilka kostnader som skulle vara förenade med anordnandet av olympiska spel, i princip skall svara ja till en begäran härom. Herr Åsling vet säkerligen lika väl som jag att hittills inte en enda kostnadsberäkning under senare delen av 1950-talet och under 1960-talet för anordnande av olympiska spel har hållit. Det visade sig också se dan framställningen från Jämtland hade kommit in och blivit prövad av en utredning, vilkens utlåtande gick ut på remiss, att kostnadsberäkningarna inte alls höll. Vid remissbehandlingen riktades inga invändningar mot att kostnadsberäkningarna skulle vara för höga. Däremot framskymtade på flera håll uppfattningen att de var alldeles för lågt tilltagna, och även jag hade denna uppfattning. Det var dessa omständighetaer som gjorde att vi i detta fall ansåg att man, om man hade motsvarande medel till förfogande, kunde stödja Jämtlandsregionens utveckling på ett mera effektivt sätt om pengarna användes på ett annat sätt. Jag vill också erinra om att regeringen i detta sammanhang uttalade sig för en mer samordnad och medveten satsning på bl.a. turistväsendet. Det var alltså dessa omständigheter som var avgörande för utfallet av bedömningen och som i första hand föranledde att inget förslag framlades för riksdagen. Skulle motsvarande förhållanden förekomma vid något annat tillfälle vid en framställning från något annat håll, får dessa prövas med utgångspunkt i de föreliggande omständigheterna. Jag tror uppriktigt sagt att det för mindre orter och mindre regioner är ganska svårt att anordna internationella tävlingar av den omfattning som olympiska vinterspel innebär.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för hans förtydligande och för det otvetydiga ja han lämnade. Det är väl inte nu anledning att ta upp en närmare diskussion om de kostnadsberäkningar som låg till grund för Östersunds stads ansökan, men det bör dock framhållas att man i detta sammanhang genomgående räknade med bruttokostnader. I den allmänna diskussionen har nettokostnaderna kommit bort i hanteringen. Det skulle dock vara mycket väsentliga inkomstposter förknippade med ett evenemang av denna karaktär. En annan detalj som bör uppmärksammas är att en mycket betydande del av kostnadsposterna utgjordes av anspråken på kommunikationsresurser, framför allt på teleområdet. Man kan ifrågasätta om en utveckling av kommunikationsnätet på detta sätt skall behöva belasta ett enstaka olympiskt vinterspelsarrangemang. Man bör vidare kanske inte i detta sammanhang tala om kostnaderna utan att sätta in dessa i relation till vad det är man vill nå. Detta är för mig en huvudsynpunkt. Man bör om möjligt försöka uppskatta värdet av internationellt idrottsutbyte. Felet med behandlingen av Östersunds framställning blev kanske att den i alltför stor utsträckning fick en lokaliseringsoch sysselsättningspolitisk anstrykning, varvid investeringskostnaderna vägdes mot den uppskattade sysselsättningseffekten. Så kan man rimligen inte göra när det gäller ett idrottsevenemang av denna karaktär, som får betraktas som vårt bidrag till ett internationellt samarbete. Denna typ av lönsamhetsaspekter anlägger vi ju inte på andra former av det mellanfolkliga samarbetet.

Herr talman! I andra lagutskottets utlåtande nr 88 behandlas ett antal motioner om fackrepresentation i skolstyrelse för lärare och elever. Vad lärarna beträffar syftar yrkandena till att fackrepresentationen skall slopas. Utskottet tillstyrker detta med bl.a. den motiveringen att lärare kan aktivt deltaga i utformandet av skolans verksamhet i företagsnämnder. Jag vill för det första framhålla att dessa företagsnämnder är under uppbyggnad och att de ännu saknas i många kommuner. För det andra vill jag säga att detta uttalande måste bygga på en missuppfattning om dessa båda organs uppgifter.

Samtidigt som man nu inför den nya läroplanen för grundskolan avsäger man sig denna kontaktmöjlighet. Utskottet säger: Man kan tillkalla lärare för upplysningar. Det hänvisar också till samarbetsnämnden, men jag vill fästa kammarens ledamöters uppmärksamhet på att statsutskottet i sitt utlåtande nr 174 nu avstyrker .motionsyrkanden om att göra samarbetsnämnderna obligatoriska på högstadierna till dess att man tillgodogjort sig resultaten av försöksverksamheten. Vi har helt enkelt ännu inte några sådana nämnder heller. Sedan säger man att rent principiellt skall inte en skolstyrelse vara utformad annorlunda än andra kommunala styrelser. Jag frågar: Varför skall man rida på en princip, om man har en praxis som slagit väl ut? Erfarenheterna från min egen stad är mycket goda, och man vitsordar där att fackrepresentationen varit till stor nytta både för skolstyrelse och för skolledare och respektive lärare.

Utskottet säger följdriktigt ingenting om elevrepresentationen. Vi reservanter menar att den försöksverksamhet, som börjat i en del skolstyrelser där man genom särskilt beslut låtit eleverna närvara på samma premisser som lärarna, skall fortsätta att utvidgas innan någon ändring i författningsbestämmelserna aktualiseras. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den vid andra lagutskottets utlåtande nr 88 fogade reservationen.

Herr talman! Andra lagutskottet har i sitt utlåtande nr 88 haft att behandla motioner, som alla tar upp en mycket viktig principfråga, nämligen den hur och på vilka vägar vi skall nå en fördjupad demokrati inom skolans värld. Man kan gott säga att det rör sig om en form av företagsdemokrati.

Det är värt att understryka att varje steg till ökat inflytande också innebär ökat ansvar.

Det har således aldrig varit fråga om att lärarna tillkallats för att värna sina kårintressen. Dessa speciella intressen har lärarkåren liksom ala andra anställda möjligheter att bevaka genom sina fackliga organisationer och gör det också på ett mycket förtjänstfullt sätt. jungar — har hitintills inte ansetts ha uppnått den mognad, som kan skapa en dialog mellan dem och den s.k. skolmyndigheten. Glädjande nog har det börjat blåsa nya vindar. Självständigheten och självförtroendet hos ungdomarna har under demokratisk fostran utvecklats, och även eleverna har skaffat sig intresseorganisationer. Elevrådens verksamhet har skapat respekt för deras krav och kommit oss att förstå, att barn och ungdom har ett människovärde som också skall vägas in vid utformningen av dagens och morgondagens samhälle. De tre motionspar som andra lagutskottet haft att behandla sysslar alla med frågan om hur vi skall kunna tillförsäkra eleverna mera inflytande. I två av dem föreslår man att skolstadgan skall ändras så att representation för eleverna i skolstyrelserna blir möjlig. I det tredje motionsparet, I:497 och II: 527, pläderar man för en annan lösning och för därvid in diskussionen på fackrepresentationen i skolstyrelserna över huvud taget och den särställning som dessa intar i jämförelse med andra kommunala nämnder och styrelser. Man anser att frågan om elevernas medinflytande bäst löses genom en utvidgning av samarbetsnämnderna och därmed av deras funktionsduglighet.

Detta är en helt logisk slutsats, som utskottet också har anslutit sig till. Vi har väl egentligen inte någon reell anledning att ha kvar en bestämmelse från förhistorisk tid, i varje fall från tiden före de framsynta skolreformatorerna Ragnar Edenman, Olof Palme, Sven Moberg och Ingvar Carlsson. Den pedagogiska sakkunskapen har skolstyrelsen nu tillgång till genom skolchefen, genom skolledare av olika slag och genom möjligheten att vid behov kunna inkalla lärare från olika skolenheter för att diskutera speciella frågor. Det förefaller som om reservanterna underkänner sakkunskapen hos dessa skolledare. När det gäller elevrepresentationen säger reservanterna — mot bättre vetande, förmodar jag — att det nuvarande systemet tycks fungera utmärkt. Det kan väl ändå inte vara sant? Om det hade gjort det hade vi väl inte fått alla dessa motioner? Tidigare har också framställts interpellationer i riksdagen om elevernas möjlighet att få inflytande i skolans värld. Reservanterna borde väl rodna åtminstone litet av blygsel när de närmare begrundar denna sin kallsinnighet inför motionärernas krav på det området. Ett annat motiv som anföres för reservationen är att lärarorganisationerna inte har fått möjlighet att yttra sig över detta motionsförslag. Ja, det fanns ju möjligheter för reservanterna, som alla sitter i andra lagutskottet, att vid det sammanträde då man bestämmer till vilka instanser motioner skall remitteras verka för att det hade blivit en remiss till lärarorganisationerna.

Det är i själva verket skolmyndigheterna och kommunernas företrädare som skall avgöra behovet av fackrepresentation i skolstyrelsen. Skolöverstyrelsen och styrelsen för Svenska kommunförbundet har också beretts tillfälle att yttra sig. Skolöverstyrelsen framhåller bl.a. att den enskilde politiskt valde ledamoten i sina överväganden och inlägg bör vara fri från den påverkan som starka korporativa inslag i styrelser eller nämnder kan föra med sig. Kommunförbundets styrelse kommer till samma slutsats som när denna fråga tidigare diskuterats, nämligen att skälen mot det nuvarande systemet med fackrepresentanter klart överväger. Jag vill ställa en direkt fråga till fru Frenkel och de övriga reservanterna: Vad kan lärarna såsom fackrepresentanter tillföra skolstyrelsen på sammanträdena som inte skolstyrelsen kan få på andra vägar? Jag tycker nog att reservanterna slår väl hårt när de antyder att förslaget skulle innebära ett misstroende mot lärarkåren och att ett borttagande skulle vara att rasera ett förtroendefullt samarbete. Utskottet har klart uttalat att det inte vill inskränka lärarnas möjligheter att utöva inflytande på förhållandena inom <skolan. Tvärtom understryker utskottet vikten av att lärare och andra personalgrupper liksom elever och föräldrar aktivt deltar i utformandet av skolans verksamhet. Klarare kan man väl inte uttrycka förståelsen för samverkan och betydelsen av förtroende mellan olika grupper och intressenter på detta område. Man har bara konstaterat att den funktion, som dessa fackrepresentanter förutsattes fylla, har ersatts av andra arbetsinstrument och att man i dag inte har något underlag för ett avsteg från principen om slutna sammanträden. Utskottet anser att elever, lärare och annan personal vid skolenheterna på lika villkor skall få delge skolstyrelsen sina synpunkter på skolarbetet. Utskottet anser liksom de motionärer som står bakom motionerna 1:497 och II: 527 att det sker bäst genom samarbetsnämnderna och företagsnämnderna. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till andra lagutskottets hemställan i dess utlåtande nr 88.

Herr talman! I mitt inledningsanförande påpekade jag just, att avsikten inte alls är att fackrepresentanterna i skolstyreisen skall ta till vara sina egna kårintressen, utan deras uppgift är att tillföra skolstyrelsen synpunkter på den pedagogiska verksamheten. Jag handlade inte alls mot bättre vetande när jag skrev min reservation. Jag har tvärtom den allra bästa erfarenheten av detta samarbete. Fröken Sandell säger vidare att skolchefen kan tillföra skolstyrelsen de pedagogiska kunskaperna. För det första är det emellertid inte säkert att skolchefen är en pedagog — det behöver han inte vara. För det andra är det tyvärr så, åtminstone i de större kommunerna och städerna, att skolchefen drunknar i administrativa uppgifter, varför han verkligen behöver få veta något om den pedagogiska verksamheten, om den försöksverksamhet som bedrivs i skolorna, 0. s. v. Fröken Sandell hänvisar vidare till samarbetsnämnderna och företagsnämnderna. Jag vill än en gång framhålla att vi inte har en fullt utvecklad organisation med företagsnämnder. Jag understryker dessutom än en gång att statsutskottet har avstyrkt förslaget om ett obligatoriskt införande av samarbetsnämnder; statsutskottet vill först avvakta resultatet av försöksverksamheten. Man tar alltså nu bort en sak utan att ha någonting direkt att sätta i dess ställe. Det är det jag opponerar mig så kolossalt emot. När det gäller frågan om vad slags expertis dessa fackrepresentanter kan tillföra skolstyrelsen framhöll jag, att de har möjligheter att kontinuerligt följa vad som försiggår ute i skolorna. Någon kontinuitet får man inte om man den ena gången tillkallar en lärare och den andra gången en skolledare från ett annat håll. Fackrepresentanten bör alltså vara den sammanhållande länken. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.

Frågan är om man skall utvidga fackrepresentationen genom att ta in flera av dessa grupper i skolstyrelsen. Utskottet besvarar den frågan med nej; utskottet vill på goda grunder inte ha en fortsatt fackrepresentation. När det gäller frågan huruvida man bör ge elever och andra tillfälle att öva inflytande och ställa sin sakkunskap till skolstyrelsens förfogande säger utskottet ja. Men utskottet anser att detta kan ske genom samarbetsnämnden och genom företagsnämnden. Jag vill också påpeka att de lärare som är mycket intresserade av att följa skolstyrelsens arbete på nära håll och är politiskt aktiva har samma möjlighet som aila andra att bli valda till ledamöter av skolstyrelsen. Skulle man ha kvar fackrepresentationen och även utöka den med någon representant för eleverna skulle man riskera en snedvridning; vägen till inflytande i skolstyrelserna genom inval står inte öppen. I allmänhet är ju eleverna inte valbara till skolstyrelserna och har inte heller rösträtt. Fru Frenkel sade att företagsnämnderna inte fungerar som de borde och att det finns platser där man ännu inte har företagsnämnder. Men det kan väl i alla fall inte vara något skäl för att bevara fackrepresentationen. Det är väl ändå meningen att företagsnämnderna skall fortsätta med sitt arbete, och på många håll utför de ett utomordentligt gott arbete och har ett fint samarbete med skolstyrelserna. Fru Frenkel sade också att fackrepresentanterna kontinuerligt kan följa arbetet inom skolstyrelsen. Hur kan de göra det under nuvarande förhållanden? Man väljer två fackrepresentanter och får endast sända en till sammanträdena och får därför låta dem alternera. Jag kan inte se någon kontinuitet i det system vi nu har.

Herr talman! Det kan väl i alla fall inte bli fråga om att andra kategorier än lärare och elever skall tillföra skolstyrelsen pedagogisk sakkunskap, fröken Sandell. Vid behandling av en fråga eller ett problem som rör en viss grupp — skolledare eiler olika lärarkategorier — tillkallas fackrepresentanten för den gruppen. Jag kan tala om för fröken Sandell att jag själv varit sådan fackrepresentant. Före varje sammanträde i skolstyrelsen överlade fackrepresentanterna sinsemellan om vem som skulle delta.

Herr talman! Alla de motioner som nu är föremål för överläggning handlar om medinflytande och representation för olika personalkategorier i skolan. Jag räknar därvid självfallet eleverna som en sådan grupp, även om de inte är anställda i vanlig mening. Genom reglerna för utskottsbehandling har frågan om samarbetsnämnder na vid skolenheterna och frågan om fackrepresentation i skolstyrelserna behandlats av olika utskott, men jag är angelägen om att betona att dessa båda frågekomplex delvis hör samman. Motionen av Lennart Andersson i Södertälje och mig i denna kammare och av Sture Palm och Göran Karlsson i första kammaren syftar bl.a. till att de olika personalgruppernas representation i skilda organ inom skolan skall bli mera likartad. Förslagen om obligatoriska samarbetsnämnder på grundskolans högstadium och om representation för alla personalkategorier i dem och om vissa beslutande funktioner för dessa nämnder är uttryck för vår åsikt, att flera personalgrupper bör få ett ökat medinflytande i skolan. Utskottet föreslår nu att motionen avslås med hänvisning till den försöksverksamhet som pågår. Jag kan förstå utskottet på den punkten, men jag anser ändå att det borde ha i princip kunnat tillstyrka motionerna om obligatoriska samarbetsnämnder på grundskolans högstadium. Utskottet skriver på sidan 8 i tredje stycket dels att det kan anföras goda skäl för skolöverstyrelsens ståndpunkt. att obligatorisk samarbetsnämnd bör finnas på grundskolans högstadium från och med läsåret 1970/71, dels att det å andra sidan bör anstå med ett beslut till dess man kan tillgodogöra sig resultaten av försöksverksamheten. Men det är ju inte på frågan om obligatorium eller ej som SÖ avser att låta försöksverksamheten ge svar. Försöksverksamheten skall snarast visa lämpliga funktionsalternativ och sammansättningsmodeller och bör därför inte hindra ett beslut i dag om obligatoriska nämnder även på grundskolans högstadium, vilket ju skulle innebära ett tillstyrkande av punkt 1 i motion 527 i andra kammaren. Jag skulle rent av vara benägen att gå ytterligare ett steg och säga att det som försöksverksamheten skall pröva är inte huruvida i princip alla personalkategorier bör vara representerade eller ej, utan det närmare omfånget av representationen för skilda grupper och avvägningen mellan gruppernas representation. Man skulle alltså i dag även kunna tillstyrka punkt 2 i motion 527 i andra kammaren och därmed principen om att alla personalgrupper skall vara representerade i samarbetsnämnden — jag vill trycka på att det gäller alla personalkategorier. Låt mig sedan göra ett par reflexioner i anslutning till resonemangen om samarbetsnämnder inom grundskolan! Diskussionen om dem har varit vad jag skulle vilja kalla elevfixerad, d.v.s. knuten till föreställningar om vid vilken ålder elever kan börja delta i samarbetsnämnderna. Både i motionerna från skilda håll här i riksdagen — det gäller också den som jag har varit med om att väcka — och i skolöverstyrelsens förslag till försöksverksamhet talas det hela tiden om grundskolans högstadium. Jag måste erkänna att jag under höstens arbete med organisationen av samarbetsnämnderna enligt skolöverstyrelsens försöksverksamhet i den kommun där jag verkar har kommit till den uppfattningen, att allsidigt sammansatta, obligatoriska och delvis beslutande samarbetsnämnder bör finnas också vid skolenheter, som enbart omfattar grundskolans lågoch mellanstadium. Vi har kanske inte alltid tänkt på att man vid dessa skolenheter har i stort sett samma personalkategorier representerade som vid högstadieskolorna. De vuxna människor som finns här — jag tänker på skolledare, lärare, städpersonal, vaktmästare, skolmåltidspersonal och kontorspersonal — är självfallet lika skickade som motsvarande kategorier vid högstadieskolorna att delta i verksamhet med samarbetsnämnderna. Frågetecknet skulle vid lågoch mellanstadieskolorna då gälla eleverna, som vid dessa enheter genomsnittligt är betydligt yngre. Man skulle kunna hävda att de är för unga för att delta i samarbetsnämnder med vissa beslutsfunktioner. Jag är emellertid för min del av den uppfattningen, att även elever på lågoch mellanstadieenheterna, särskilt naturligtvis i de högre årskurserna, borde kunna delta i samarbetsnämnder för dessa enheter. Jag tror det är viktigt att eleverna tidigt tränas att delta i organ av detta slag för att sedan på högre stadium kunna bli desto bättre skickade att verka i samarbetsnämnder med beslutande funktioner. När skolstyrelsen i Järfälla kommun, som jag tillhör, gjorde en framställning till skolöverstyrelsen om att få utvidga försöksverksamheten även till grundskolans lågoch mellanstadium bifölls framställningen av skolöverstyrelsen, vilket jag tycker är mycket glädjande. Jag hoppas att det sätter spår i SöÖ:s bestämmelser inför läsåret 1970/71, så att man kan beakta även lågoch mellanstadieskolornas behov härvidlag. Jag skall sedan, herr talman, övergå till att anföra några synpunkter på det andra frågekomplexet, nämligen fackrepresentation i skolstyrelse, som är en omstridd fråga sedan långt tillbaka. Eftersom utskottet har biträtt förslaget i vår motion om att avskaffa fackrepresentationen, finns det ingen anledning för mig att polemisera mot utskottet. Jag tycker det är glädjande att utskottet har intagit samma ståndpunkt, när det gäller fackrepresentationen som vi har gjort. Motiven för vårt förslag är redovisat i detalj, och jag skall här inte ta upp dem, men jag känner ett behov av att anföra några allmänna synpunkter på frågan. Jämställdheten mellan personalgrupperna inom skolan beträffande skolstyrelserepresentation kan man tillgodose på två sätt. Ett sätt vore att medge fackrepresentation i skolstyrelsen för alla personalkategorier — alltså inte bara skolledare, lärare och elever. Något sådant förslag föreligger inte i dag, som skulle ge alla kategorier representation i skolstyrelsen. En sådan representation borde i så fall omfatta inte bara skolledare, lärare och skolläkare, som det är i dag, och inte bara elever, som det ställs förslag om på vissa håll i dag, utan den borde också omfatta vaktmästare, städpersonal, skolmåltidspersonal, kontorspersonal, psykologer, kuratorer 0. s. v. Som man ser skulle det rätt snabbt även i måttligt stora kommuner bli ganska många fackrepresentanter, och deras antal skulle ligga i närheten av antalet politiskt valda ledamöter. Ett annat sätt att åstadkomma jämställdhet mellan personalgrupperna, när det gäller fackrepresentation, är att avskaffa fackrepresentationen för dem som redan har den, d. v. s. för skolledare, lärare och skolläkare, och därigenom inte längre låta någon personalgrupp inta en gynnad särställning i detta avseende. Vid en vägning mellan olika framgångslinjer kommer en rad faktorer in i bilden. Följande överväganden har för oss motionärer framstått som viktiga och har lett oss till att föreslå att fackrepresentationen nu skall avskaffas. För det första är det principen om likhet mellan skolstyrelsen å ena sidan och övriga kommunala styrelser å den andra sidan beträffande sammansättning. Det har inte, enligt min mening, förebragts tillräckliga skäl för att skolstyrelsen fortfarande skall avvika från andra kommunala nämnder och styrelser. Det har inte heller allvarligt övervägts, att man skulle ändra andra kommunala organs sammansättning och i dem sätta in fackrepresentanter. Tvärtom har man beträffande en del andra nämnder — däribland byggnadsnämnd och barnavårdsnämnd — infört principen om att det i dem skall sitta enbart politiskt valda lekmän. För det andra kan motivet för fackrepresentation, som i huvudsak var, att man skulle tillföra skolstyrelsen sakkunskap och få insyn och kontaktmöj ligheter, nu på andra sätt tillgodoses mycket bättre. Sakkunskapen finns nu i regel på skolkontoren eller kan knytas dit, när den behövs. Om det är möjligt för andra kommunala organ att till sig knyta sakkunskap på sina områden utan fackrepresentation, vore det konstigt om skolstyrelsen skulle vara det enda kommunala organ som behöver fackrepresentation för att knyta sakkunskap till sig. Jag tycker att det inte längre går att hävda en sådan linje. Sedan kan man också peka på att inrättande av samarbetsnämnder och företagsnämnder ger bättre möjligheter till insyn och kontakt för flera människor än fackrepresentationen i skolstyrelsen gör. Jag kan också nämna en rad andra åtgärder av skilda slag för att få ökat medinflytande — jag menar då ökat reellt medinflytande. Min medmotionär Lennart Andersson i Södertälje kommer att närmare beröra det i sitt inlägg, så jag går förbi det. För det tredje kommer en del rent praktiska överväganden in i bilden, även om jag inte vill att man tillmäter dem alltför stor betydelse. I en kommun av en viss storlek dimensionerar man väl de viktigare nämnderna av typen byggnadsnämnd, skolstyrelse och socialnämnd ungefär lika stora. Om skolstyrelsen då ensam skulle ha en fackrepresentation, där alla — jag säger återigen alla — personalkategorier skulle vara med, skulle den ju i förhållande till de andra kommunala organen troligen bli mera tungrodd och mindre effektivt arbetande och kanske kräva mera servicepersonal till sitt förfogande. Återigen skulle, såvitt inte alla personalrepresentanter skulle vara närvarande vid behandling av alla frågor, en del praktiska besvär uppstå i fråga om inkallelser och väntetider och sådant. Men jag skall, som jag sagt förut, inte överbetona de praktiska sidorna. Jag skall inte heller ta upp flera sådana, fastän det finns många andra sådana praktiska sidor att ta upp. Men jag vill betona att man i det kommunala vardagsarbetet inte helt kan bortse från sådana praktiska problem. Jag kanske kan få anledning att, när jag nu talar om fackrepresentationen, något kommentera vad fru Frankel sade här. Hon ville förringa värdet av samarbetsnämnder och företagsnämnder. Hon sade att vad beträffar företagsnämnderna gäller det mest relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, precis som om det skulle hindra, att man diskuterar problem som rör pedagogiska frågor. De pedagogiska frågorna hör ju också till skolan tillsammans med en rad andra frågor. Vad är det arbetsgivare och arbetstagare skall diskutera om inte det sakområde som ligger under ifrågavarande förvaltning? Det kan väl inte hindra att man tar upp pedagogiska problem i en företagsnämnd och diskuterar dem. Vidare sägs att samarbetsnämnder i dag inte finns på alla håll. Det är riktigt, men om man följer förslag av vissa motionärer här i kammaren blir det på det sättet, att samarbetsnämnder blir obligatoriska även på grundskolans högstadium och då kan man ju reparera den bristen. Jag förstår inte resonemanget om att fackrepresentanter skulle tillföra skolstyrelserna kontinuerlig pedagogisk expertis. Då är det underligt att det inte beträffande alla andra kommunala organ har gjorts på motsvarande sätt. De skulle väl då också vara i behov av att tillföras kontinuerlig sakkunskap, men det har man inte gjort. Där har man gått andra vägar. Vad kan det egentligen finnas för skäl till det? Det är inte så, fru Frenkel, att man helt plötsligt föreslår att fackrepresentationen skall avskaffas. Det kan inte vara obekant för fru Frankel, att man 1962 och 1963 hade diskussioner — 1962 här i riksdagen ganska ingående diskussioner — om fackrepresentationen, där det från relativt många håll restes invändningar mot fackrepresentationen och där kamrarna stannade i olika beslut. Denna kammare biträdde yrkandena om avskaffande av fackrepresentationen, men första kammaren var den gången inte beredd att göra det. Att säga att detta förslag kommer helt plötsligt är väl att ta till litet för mycket. Det är klart att personalkategorier alltid kan uppfatta saker på olika sätt. Jag är medveten om det, men jag tycker, att det är att dra litet för stora växlar, när man säger, att lärarna skulle uppfatta detta så att de nu tror, att de inte har fullgjort sina arbetsuppgifter tillräckligt bra. Jag vet inte hur känsliga olika personalgrupper är i sådana här sammanhang, men jag tycker att det är att dra väl stora växlar att göra gällande något sådant. I varje fall kan jag säga, att det inte är något uttryck för någon misstro från min sida mot lärarkåren, när jag vill avskaffa fackrepresentationen. Jag har redovisat motiven förut, och jag tycker inte alls, att lärarna behöver känna att de inte fullgjort sina uppgifter på detta område på ett tillfredsställande sätt. Sedan säger man att det är mycket illa, om man medvetet vill inskränka på skolledares och lärares inflytande på det inre arbetet i skolan. Jag är ganska säker på att skolledares och lärares inflytande på skolans inre arbete inte alls försämras av denna åtgärd. Något slag under bältet kan jag inte förstå att detta är. Beteckningen »slag under bältet» brukar man ju använda för mycket fula knep och trick. Jag kan inte förstå att det kan vara särskilt fult att yrka på fackrepresentationens upphörande, så att man får till stånd likställighet mellan olika kommunala organ. Det är väl så, om vi skall vara ärliga, att det tyvärr inte förekommer så mycket diskussioner om skolans inre arbete i skolstyrelserna. Jag har snarast en känsla av att det är lekmännen, de politiskt valda förtroendemännen, som inte har tillräcklig insyn och som alltså skulle behöva skaffa sig mer så dan på det här området. Att skolchefen kanske inte är särskilt pedagogiskt inriktad och att han ägnar sig så mycket åt administration att han därför inte skulle kunna bevaka de pedagogiska frågorna kan väl delvis vara riktigt. Men det finns ju inte bara skolchefer i kommunerna utan även andra befattningshavare som kan intressera sig för pedagogiken. Därför tycker jag inte att det är så särskilt farligt på den här punkten heller. Jag skulle kunna sluta med detta men vill summera skälen för borttagande av fackrepresentationen på följande sätt. För det första skall det inte vara någon särställning för vissa personalgrupper beträffande representationen, för det andra bör det tillämpas samma principer för sammansättningen av skolstyrelsen som för andra kommunala organ, för det tredje finns goda möjligheter numera att på de utbyggda skolkontoren och förvaltningarna få tillgång till sakkunskap och för det fjärde föreligger det bättre möjligheter numera till översyn och kontakt genom företagsnämnder och samarbetsnämnder. Herr talman!

Herr talman!

Utskottet menar att det finns goda skäl för denna ståndpunkt, som alltså även herr Gustafsson ställt sig bakom. Mer kan ju utskottet inte säga i nuvarande situation. Det pågår en mycket stor - försöksverksamhet, omfattande bl.a. det som nu diskuteras, men också många andra ting. Resultaten av försöksverksamheten bör rimligen avvaktas, så att man kan konstatera om de blir positiva, vilket jag för min del tror. I avvakten härpå anser utskottet, att man inte utan vidare kan instämma i skolöverstyrelsens uttalande. Som utskottet framhållit är överväganden i de riktningar som motionärerna varit inne på att vänta när vissa ändringar i skolstadgan kommer att genomföras.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

Fackrepresentationen trädde i. funktion 1958 i samband med de genomgripande omdaningar i skolväsendets organisation som då gjordes. Som kan utläsas ur särskilda utskottets utlåtande nr 2 år. 1962 före stavades fackrepresentationen framför allt av önskemålet att man med fullföljande av en äldre tradition ville bibehålla kontakten mellan förvaltningen och den inom de olika skolorna under skolstyrelsen befintliga pedagogiska erfarenhet som inte återfanns samlad hos en enhetlig lärarkår. Det nämnda särskilda utskottets uttalande i denna fråga tog jag upp i riksdagsdebatten 1963, då frågan om fackrepresentationen diskuterades. Jag vill nu erinra om detta, ty hela frågan går i mycket tillbaka på det utskottsutlåtandet. Denna organiserade — observera det!

Det är möjligt att den inte har fungerat lika bra på alla håll, men min uppfattning är — och jag bygger den på de informationer som lärarorganisationerna har fått in —, att verksamheten i stort sett har förlöpt mycket bra. Det är inga Överord att säga det, när man försöker värdesätta fackrepresentationen. Av personlig erfarenhet — på grund av min yrkestillhörighet — kan jag också omvittna, att lärare av alla kategorier har ett mycket stort intresse för att på bästa sätt medverka i skolväsendets fortsatta uppbyggnad. Det finns all anledning att ta vara på detta lärarintresse och på lärarnas erfarenheter. Inom lärarkåren är man också villig att ställa detta material till skolstyrelsernas förfogande utan att för det uppbära några som helst fördelar. Det är en helt ideell verksamhet som man skall ta vara på så länge inte andra och bättre former för samarbetet mellan skolstyrelse och lärarkår skapats. Ännu finns inte dessa bättre former, och därför synes det mig vara ganska oklokt och faktiskt till skada för skolan att nu avskaffa den begränsade fackrepresentation som vi har. Det var ju vissa olägenheter förenade med den tidigare mycket breda representationen, som medförde att ett stort antal representanter kunde vara närvarande vid skolstyrelsesammanträdena. Denna breda representation är emellertid sedan länge avskaffad. Att lärarrepresentanterna, såsom antytts i den förda debatten, skulle uppfatta sig själva som partsrepresentanter — för att ställa frågan på sin spets —, är faktiskt inte riktigt. Det är ett helt obefogat påstående. De väljs dessutom inte av sina fackliga organisationer utan av den samlade lärarkåren på orten, som icke är en fackorganisation. Egentligen är alltså benämningen fackrepresentation inte helt korrekt och den får inte genom språkets makt över tanken leda till oriktiga föreställningar om vad lärarrepresentationen i skolstyrelserna verkligen innebär. Det har gjorts gällande att bl.a. samarbetsnämnderna skulle kunna vara ett organ för den kontakt och för det utbyte av erfarenheter och synpunkter, som lärarrepresentationen nu ger. Jag tror att en hel del resultat kan åstadkommas på denna väg. Jag har emellertid själv någon, om än inte så omfattande, erfarenhet av hur samarbetsnämnderna har verkat och tills vidare verkar både genom sin sammansättning och genom sitt sätt att fungera. Jag har personlig erfarenhet härav genom att jag varit ordförande i en sådan nämnd och har också kännedom om dessa nämnder via Jlärarorganisationerna. Dessa erfarenheter säger mig att samarbetsnämnderna, såsom de för närvarande fungerar — det skulle dock föra för långt att gå in på någon kritik — just nu inte kan vara någon form av ersättning för lärarrepresentationen i skolstyrelserna. Jag vill emellertid påpeka att det alldeles nyligen har initierats en betydande försöksverksamhet med en annan sammansättning av samarbetsnämnderna än tidigare.

I nuvarande läge menar jag emellertid att det skulle vara klokt att åtminstone ännu någon tid behålla pedagogrepresentationen i våra skolstyrelser.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
Herr talman! Herr Nordstrandh säger att motionärerna är missnöjda men att de inte har någon anledning att vara det, därför att försöksverksamhet pågår i stor skala och man alltså kan avvakta den och se om det blir några positiva resultat. Ja, jag menar bara att det inte är skolöverstyrelsens avsikt att frågan om obligatorium eller icke obligatorium skall bli föremål för prövning, utan skolöverstyrelsen säger att obligatoriet är man beredd att starta 1970/71. Nej, det är sammansättningen och funktionen som det är fråga om, när det gäller försöksverksamheten. Och då kan det enligt min mening redan i dag fattas ett principbeslut om obligatorium. I den meningen kanske man kan ha anledning att vara missnöjd med utskottets skrivning. Vad gäller fackrepresentationen talar herr Nordstrandh hela tiden bara om lärarna och säger att den pedagogiska sidan av skolans verksamhet är ett särskilt slags verksamhet, som inte kan jämföras med annan verksamhet på det kommunala området. Men de andra grupperna som finns inom skolans verksamhetsområde — hur är det med dem? Skulle de inte också ha fackrepresentation? Frågan i dag är alltså: Skall vi ge alla grupper fackrepresentation och därmed göra dem lika eller skall vi ta bort fackrepresentationen för dem som nu är gynnade i förhållande till andra grupper inom skolan och göra alla grupper lika på det sättet? Jag tycker att det finns skäl för att man slopar fackrepresentationen. Den pedagogiska verksamheten kan inte rimligen vara så annorlunda till sin karaktär att den kräver speciella arrangemang. Och jag är säker på att man kan ta till vara lärarerfarenhet och lärarintresse på många andra sätt än genom fackrepresentation. De vore väl konstigt om detta skulle vara det enda sättet. Är fackrepresentationen av sådan art att det inte skulle gå att tillföra skolan denna lärarerfarenhet — som jag erkänner är viktig att tillföra — på något annat sätt? Och det är väl tveksamt om man kan säga att detta är en bred kontakt. Det är ändå mycket få människor som sitter som fackrepresentanter. Jag tror att man på andra vägar kan få en mycket bredare kontakt än den som herr Nordstrandh talar om. Det är speciellt med hänsyn till de andra grupper man skulle föra in som jag föreslår denna väg att göra grupperna likvärdiga. Jag tror som sagt inte att den pedagogiska verksamheten är så särpräglad att den erfordrar detta speciella arrangemang som fackrepresentation innebär.

Herr talman! Jag tycker, herr Gustafsson i Barkarby, att man bör ha ett speciellt arrangemang i detta fall. Det finns inga andra förvaltningar som sysslar med pedagogik och undervisning, och man skall därför inte utan vidare jämställa verksamheten med den som bedrivs inom andra förvaltningar. Detta är en speciell förvaltning — det måste vi väl ändå vara överens om. Den som har en annan åsikt kommer naturligtvis direkt in på att vi över huvud taget inte skall resonera om någon represen tation från de anställdas sida härvidlag, när vi inte har en sådan över hela förvaltningslinjen. Herr Gustafsson sade att det var en fördel för lärarna att vara representerade i skolstyrelsen på detta sätt. Nej, herr Gustafsson, i första hand är det ingen fördel för lärarna, utan det är en fördel för skolväsendet — det är till fördel för förvaltningen, det är till fördel för pedagogiken på platsen. Så får vi nog vända på saken för att få fram sanningen. Jag har knappast träffat någon representant i en skolstyrelse som sagt, att nu är han verkligen glad och lycklig och att det är till kolossal fördel för honom att få lov att vara med där. Under alla förhållanden kände jag det inte själv på det sättet under de ganska många år jag hade nöjet — men det var en annan form av nöje — att vara med i en skolstyrelse.

Det hade möjligen varit klokt av skolöverstyrelsen att se saken på samma sätt.

Herr talman! Nej, det är riktigt, herr Norstrandh. Det föreligger inte något tvång för ett utskott att följa centrala ämbetsverkens förslag. Men just därför att utskottet inte känt detta tvång yrkar vi motionärer på att detta principuttalande skall göras. Det är naturligtvis också riktigt att pedagogisk verksamhet inte finns på andra områden inom kommunen. Det är skolstyrelsen som sköter den. Men på samma sätt kan man säga att den sociala verksamheten inte finns på andra områden än i de sociala nämnderna och att hälsovårdsverksamheten inte finns på något annat ställe än hos hälsovårdsnämnden. Vad är det i den pedagogiska verksamheten som är så unikt att det kräver speciella arrangemang? Jag kan inte förstå, att det finns något unikt i denna verksamhet, om man jämför med andra mänskliga verksamheter. Så unik och konstig kan inte pedagogiken vara, trots att jag vet, att man sedan många år tillbaka kanske ibland försöker göra gällande att så är fallet. Det finns dock enligt min mening ingen grund för detta. Huruvida lärarna upplever det som en fördel eller en nackdel att vara fackrepresentanter är svårt för en utomstående att uttala sig om. Det finns inom skolan även andra grupper, men konstigt nog säger man aldrig någonting om dessa från dem, vilka fordrar fåckrepresentation för de grupper som redan har sådan. Jag har aldrig hört någon företrädare för skolledare och lärare ta upp den probiematiken och ställa frågan: Hur skall vi förhålla oss till dessa grupper? Det skulle i så fall vara roligt att få några synpunkter på detta.

Herr talman!

Men bortse inte från faktum! Innan jag kan inta någon annan ståndpunkt, vill jag ha bevisat att denna representation — som jag upplever den — icke varit till fördel. Men den har inte varit till fördel för lärarna i första hand, det vill jag understryka, utan för skolväsendet och skolväsendets utveckling, inte minst under de tio år som gått och säkerligen under ytterligare flera år framåt då vi står inför en svår omdaningsoch brytningstid. Motbevisa att så är fallet! Jag stöder mig på personlig erfarenhet och på de informationer och undersökningar som lärarorganisationer har gjort. Finns det några andra informationer eller några andra undersökningar eller värderingar som leder till motsatt uppfattning? Har en sådan representation varit totalt meningslös? Har den ställt till oreda i stället för att vara till nytta? Tala i så fall om detta, så att vi därmed kan bredda vårt erfarenhetsunderlag för denna diskussion och även för andra diskussioner! Det är enligt min mening betydelsefullt att erfarenheten får speja in när man vill avskaffa en sak.

Herr talman! Utskottsmajoriteten gör gällande att skolområdet inte är så säreget att det där kan finnas behov av några specialanordningar av typen fackrepresentation, och med olika variationer har dess företrädare i dag utvecklat just detta tema.

En sådan inställning vittnar enligt min mening om en bristande förståelse för ett område som dock är rätt speciellt i jämförelse med de övriga, som bl.a. herr Gustafsson i Barkarby här talade om. En mycket stor del av vår befolkning är på något sätt involverad i undervisningsväsendet; ungefärligen en fjärdedel finns med där såsom arbetande i en eller annan form. Denna kvantitativa aspekt kan aldrig vara en tillräcklig motivering, men den kan göra att problemen ter sig något annorlunda än exempelvis i de olika kommunala nämnderna på andra områden. Det har hänt rätt mycket inom vårt undervisningsväsen. Det är inte bara fråga om de pedagogikens irrgångar som fröken Sandell talade om, utan det har gjorts reformer, reformer och åter reformer på skolans område under en lång tid. Vi är ingalunda färdiga än utan står inför genomförandet av nya reformer, och det är inte lätt för dem som skall föra ut dessa reformer i praktiken, vare sig det är fråga om skolstyrelser eller om dem som praktiskt arbetar därmed. Skolstyrelserna har ett uppenbart behov av all den sakkunskap de kan få när det gäller att göra sina planeringar och fatta sina beslut. Fröken Sandell frågade — mycket insinuant, vill jag säga: >Vad är det som lärarna kan tillföra skolstyrelserna av värde som inte finns där förut?> Herr Gustafsson i Barkarby menade att det strängt taget för närvarande är lekmännen som har behov av insyn, ty de har liksom kommit bort ur bilden när det gäller arbetet inom skolstyrelserna. Jag vill upprepa vad jag sade i går i en helt annan debatt, som emellertid rörde frågor delvis angränsande till denna, nämligen att man måste komma ihåg att insynsmöjligheterna i stor utsträckning hänger samman med synförmågan. Den synförmågan är kanhända, naturligt nog, bättre utvecklad hos fackrepresentanterna som vet mera om vad det är de talar om, och därför har lekmännen ibland större svårigheter att ta sig an dessa problem på ett mera aktivt sätt. Så som frågorna har ställts, kanske framför allt av fröken Sandell, är de en utmaning mot dem som har att föra ut vardagsjobbet i praktiken. Under en mycket lång tid har vi i detta hus beslutat om genomgripande skolreformer — med lång tid menar jag då att de ofta återkommit. Men när reformerna sedan skulle förverkligas på det lokala planet har vi i allmänhet inte medgivit så lång tid före ikraftträdandet att bestämmelser och anvisningar varit färdiga, och detta har gjort svårigheterna särskilt stora. Herr Nordstrandh nämnde att fackrepresentationen inte är till någon fördel för lärarrepresentanterna i skolstyrelsen och det vill jag gärna instämma i. Motivet för fackrepresentationen är det arbete som i det gemensammas intresse bör uträttas för skolans väl. Det är inte fråga om någon intresserepresentation eller att lärarna i skolstyrelserna skall ta till vara sina egna kårintressen; de skall i stället medverka till jobbet. En sådan medverkan har efterlysts av skolan, och det har allmänt omvittnats hur värdefullt det samarbetet har varit, även om här i riksdagen en del andra synpunkter förts fram. Sedan hade fröken Sandell ett argument som jag tycker var ganska egendomligt och knappast logiskt. Om jag uppfattade henne rätt sade hon att det skulle bli en snedvridning i skolstyrelserna eftersom lärarna har möjlighet att komma med som politiskt valda, vilket eleverna inte kan göra. Därför måste man slopa fackrepresentationerna. Men i den mån det är en snedvridning — och det är det naturligtvis eftersom eleverna inte är valbara — kvarstår den snedvridningen. Konsekvensen av fröken Sandells yttrande måste därför bli att lärarna i fortsättningen bör förbjudas att bli politiskt valda i skolstyrelsen. Det vore intressant att få ett besked på den punkten. Om så inte blir fallet kvarstår snedvridningen vare sig man har fackrepresentation eller inte. Det är viktigt att betona att fackrepresentationen är ett intresse för skolan och inte för lärarna. Jag vill påstå att den tvärtom är en ekonomisk nackdel för flera av dem. De har inte i alla kommuner de förmåner i form av traktamenten och reseersättningar som de politiskt valda har utan får själva betala kostnaderna eller också får kollegerna samla ihop pengar. De gör detta därför att det fortfarande finns så många idealister inom lärarkåren, som gärna vill medverka i det pedagogiska och skolorganisatoriska reformarbetet. Jag vill ta upp en annan fråga. Låt oss anta att detta vore ett sätt att lösa ett företagsdemokratiskt problem och att denna fackrepresentation är en rent företagsdemokratisk fråga — det är den naturligtvis inte, men jag vill tänka hypotetiskt i den riktningen. Då säger fröken Sandeil att det bör bli jämlikhet mellan de olika organen, och det har även herr Gustafsson i Barkarby varit inne på. Jag vill hålla med om detta. Trots det som jag sade i början av mitt anförande om skiljaktigheterna både kvantitativt och när det gäller svårighetsgraden under reformarbete etc. tycker jag att jämlikhet borde genomföras. Frågan är då bara vad man skall ha som riktrote om man nu skall genomföra en jämlikhet i en tid när faktiskt alla strävar efter att åstadkomma en mer utvecklad företagsdemokrati. Skall man då som riktrote ta dem som har det sämst på denna punkt? Borde man inte i stället säga så här: All right, denna fackrepresentation har tillkommit i ett helt annat syfte men detta är ju en möjlighet att få en mer utvecklad demokrati på detta område; sedan kan man försöka föra detta vidare till de andra områdena. Jag tycker att det borde vara den rätta vägen att gå i stället för att välja en väg som direkt strider mot alla moderna tendenser. I det fallet tycker jag att herr Gustafssons i Barkarby upprepade uttalanden om att :skapa denna jämlikhet genom att som utgångspunkt ta dem som har det sämst utvecklat verkligen är anmärkningsvärda. Herr Gustafsson i Barkarby sade vidare att det bör bli en jämlikhet mellan olika kategorier. Det vill jag gärna stryka under. Jag tycker att det är ett viktigt krav, och med hänsyn härtill anser jag att både reservationen och motionerna är outvecklade i det avseendet just därför att deras förslag inte leder dit hän. Om man nu har den målsättningen att demokratin bör avse samtliga kategorier gäller fortfarande min invändning att man inte bör gå ett steg tillbaka utan i stället söka en utveckling åt motsatt håll. Jag har ganska nyligen haft resonemang med människor som aktivt arbetar med företagsdemokratifrågor. De har stött på svårigheter just på den kommunala sidan, därför att kommunallagarna i viss utsträckning lägger hinder i vägen för att verkligen få något utfört. Jag tycker att det är en ganska besvärande brist att vi här i huset talar om en utvecklad företagsdemokrati och inte samtidigt ser till att de lagar vi själva varit med om att stifta är sådana, att det på denna stora arbetsmarknadssektor är möjligt att genomföra företagsdemokrati. Här har vi ett område där det redan finns lagenliga möjligheter att utveckla företagsdemokratin. Låt oss gå vidare och göra någonting liknande på de andra områdena! I går talade statsrådet Wickman och många andra om insynen från de anställdas sida i de statliga företagens styrelser. Det är ju ingalunda så att det i allmänhet är riktigt väl beställt i detta avseende i dessa styrelser. Konsekvensen skulle då bli, om man gick på den linjen som bl.a. herr Gustafsson i Barkarby förfäktar, att man i jämlikhetens tecken tog bort de anställdas representanter ur de styrelser där sådana nu sitter. Det måste vara att gå åt fel håll. Om vi vidareutvecklar den parallellen kan vi konstatera att det i alla dessa statliga företag finns en verkställande direktör, som automatiskt är ledamot av företagets styrelse. Skulle det vara ett motiv för att ställa sig negativ till de anställdas representation i styrelsen? Direktören har ju också sakkunskap om arbetet. Slutligen vill jag uttrycka min stora förvåning över att ett sådant här ärende går till beslut utan att de som berörs av frågan fått tillfälle att yttra sig och utan att man respekterar den överläggningsrätt som denna riksdag tidigare fastslagit skall finnas i sådana här frågor.

Jag vill gärna sluta med att ställa frågan: När skall man egentligen få möjlighet att begagna sig av överläggningsrätten? Är det efter det att riksdagen redan fattat sitt beslut som vederbörande skall få komma in och överlägga? Och vad skall man i så fall överlägga om? Om det är så att det resultat man kommer till strider mot riksdagens beslut, skall man då kunna ändra riksdagens beslut? Det är ju en fullständig omöjlighet. Vad menar man egentligen? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen, även om jag inte är riktigt till freds med dess skrivning i alla delar.

Herr talman! Med den dramatiska förmåga fru Nettelbrandt har lyckades hon göra detta till en fråga om liv eller död eller i varje fall till en fråga om demokrati eller inte demokrati inom skolan. Man hade nästan en känsla av att det var fråga om landstigning på månen när man hörde fru Nettelbrandt brösta av. Fru Nettelbrandt talade om att man skulle åstadkomma en utvecklad demokrati genom att ta in inte bara representanter för lärarkåren utan också representanter för andra korporationer som är involverade i skolans arbete. Jag kan inte hålla med om att det skulle utveckla demokratin inom skolan att ha representanter som är valda av sina korporationer men som enligt bestämmelserna endast har att stå till tjänst med upplysningar och rådgivning men inte får delta i besluten. Skall vi utveckla demokratin måste vi väl skapa ökade möjligheter att inom företagsnämnderna och samarbetsnämnderna ta upp de frågor som berör alla parter. Där kan man på ett helt annat sätt diskutera detalj för detalj när det gäller skolarbetet. När fru Nettelbrandt nu citerar mig så skulle jag vara tacksam om hon återgav vad jag verkligen har sagt. Beträffande frågan vilken sakkunskap lärarna kan tillföra skolstyrelsen har jag aldrig använt uttrycket >den sakkunskap som inte finns där förut». Jag sade: Vad kan lärarrepresentanterna tillföra för kunskaper som skolstyrelsen icke kan få på andra vägar? De vägarna måste fru Nettelbrandt känna till. Här underkänner man helt skolchefernas, rektorernas, skolledarnas möjlighet att ge skolstyrelsen saklig upplysning.

Huvudvillkoret för att man skall kunna få en tjänst som skolchef är alltså att man innehaft ordinarie tjänst som lärare. Det innebär väl att man har förutsättningar att tillföra skolstyrelsen de kunskaper om skolans inre arbete som är nödvändiga. Dessutom är det stadgat att viktiga ärenden som gäller en viss skolenhet inte får avgöras utan att tillfälle har beretts rektor att yttra sig. Jag skulle vilja se den enskilde skolstyrelseledamot som inte med glädje överlägger med en lärarrepresentant i de mycket viktiga frågorna inom skolan. Jag vill bestämt tillbakavisa beskyllningarna om att vi som tillhör majoriteten i utskottet skulle underkänna lärarnas insatser hittills i skolstyrelserna. Ingen har någonsin påstått annat än att det har fungerat bra men att underlaget för representationen inte längre finns, därför att skolstyrelserna har andra möjligheter att skaffa sig uppgifter. Jag tycker nog att de som talar för reservationen driver upp en psykos genom att framställa denna fråga som stor och betydelsefull. Ju mer man framhäver att detta är ett alldeles nödvändigt komplement att det finns fackrepresentation, desto större oro skapar man inom lärarkåren. Jag har inte en sådan uppfattning. Med den kännedom jag har om lärarkåren efter att ha suttit i skolstyrelsen i nära 15 år tror jag inte som reservanterna att lärarna skulle vara så enkelspåriga att de uppfattar förslaget som ett misstroendevotum. Varken jag eller någon annan som tillhör majoriteten i utskottet har någonsin påstått, att ett gott samarbete mellan lärare och skolstyrelse inte skulle vara betydelsefullt eller att lärarna inte kan tillföra skolstyrelsen värdefull sakkunskap, men vi anser att det finns många andra vägar att inhämta denna sakkunskap än genom att konservera fackrepresentation.

Herr talman! Fru Nettelbrandt anförde som ett specifikt skäl för att det borde finnas fackrepresentation just i skolstyrelsen att en stor del av befolkningen är involverad i skolstyrelsens beslut. Detta är emellertid ingenting specifikt för skolstyrelsen. Byggnadsnämndens verksamhet med stadsplaner o.s.v. berör många människors vardagsliv, och fritidsnämndernas och hälsovårdsnämndernas verksamhet involverar också stora delar av befolkningen i kommunen. Jag kan räkna upp många andra kommunala organ än skolstyrelsen vilkas verksamhet berör stora delar av befolkningen. Jag håller med fru Nettelbrandt om, att skolan behöver all den sakkunskap den kan få, men det behovet kan tillgodoses lika bra på andra vägar, även om vi inte får ta allt det för givet som sakkunskapen säger. Det vore underligt om skolan skulle behöva gå en annan väg än övriga kommunala organ för att få tillgång till sakkunskap. Sedan ber jag fru Nettelbrandt att litet närmare utveckla det hon sade om insyn och synförmåga. Jag tyckte att resonemanget var litet konstigt, och jag kunde inte hänga med. Fru Nettelbrandt sade att fackrepresentationen inte skall tillgodose några kårintressen utan syftar till att göra arbetet effektivare. Det må vara, men lärarna kan väl medverka även om det inte förekommer någon fackrepresentation. Jag kan inte tänka mig att lärarkåren slutar medverka i arbetet, om fackrepresentationen slopas. Vidare sägs det, att skolan har ett intresse av att fackrepresentationen finns kvar. Jag vill emellertid kontrastera påståendet om att det inte är fråga om intresserepresentation med fru Nettelbrandts åberopande av de företagsdemokratiska aspekterna. Vill man bara att fackrepresentationen skall tillföra skolstyrelsen sakkunskap, eller är det fråga om någonting annat? Är det fråga om företagsdemokrati, kommer kåraspekterna nödvändigtvis att betonas. Jag vill alltså fråga, om syftet bara är att tillföra skolstyrelsen sakkunskap eller om det är att föra in kårintressen i bilden. Det vore bra att få den frågan klarlagd, eftersom olika åsikter har förts fram i inläggen av fru Nettelbrandt och fru Freenkel.

Herr talman! Jag tror att fackrepresentanter och andra som har med skolan att göra förlåter mig om jag säger att månlandningar och sådant är betydligt mer spännande än dessa frågor, som ändå kan vara viktiga för oss jordnära varelser. Fröken Sandell talade nu igen om representanter som är valda av sina korporationer. Naturligtvis vet emellertid fröken Sandell från sin erfarenhet inom skolstyrelsen att — som herr Nordstrandh sade tidigare — representanterna icke är valda av några korporationer utan av den samlade kåren av lärare. Fröken Sandell sade att man underkänner skolledarnas förmåga att ge skolstyrelsen saklig upplysning. Det är inte fråga om någonting sådant, men jag tror att fröken Sandell i sin verksamhet har sett hur fort skolledarna kommer bort från det pedagogiska arbetet därför att de tvingas att med eller mot sin vilja syssla med administrativt arbete. Vad gäller behörighetskravet att en skolledare måste vara lärare bör fröken Sandell tänka på att skolledarutredningen för ett par veckor sedan lade fram ett betänkande, som jag inom parentes sagt hoppas det inte blir mycket kvar av när riksdagen skall fatta beslut. Det innehåller emellertid ett förslag om att detta behörighetskrav för skolledande befattningar skall försvinna. Vad blir det då av fröken Sandells garanti för sakkunskap? Vad jag syftade på med talet om insyn och synförmåga var, som herr Gustafsson i Barkarby själv sade, att det ibland är svårt för lekmän att göra sin syn gällande i skolfrågor av speciell fackkaraktär. Alla är inte hemma i dem och har inte möjlighet att bilda sig en uppfattning om dem på det sätt man skulle önska. Det behövs fackmän för att behandla i varje fall en del av frågorna. Vad jag menade med synförmåga var över huvud taget förmågan att behärska området och bilda sig en sakligt grundad mening. Både herr Gustafsson och fröken Sandell var inne på frågan, om fackrepresentationen är till för skolans skull eller om den syftar till att tillgodose de olika gruppernas intressen. Jag upprepar att fackrepresentationen i över 60 år har varit och fortfarande är till för skolans skull. Vad jag menade med talet om företagsdemokrati var att vi i en tid då vi på olika områden försöker utveckla företagsdemokrati här har en möjlighet att göra det utan att direkt förändra lagstiftningen. I stället för att göra skolstyrelsen till ett företagsdemokratiskt instrument vill man här gå i motsatt riktning och avskaffa den möjligheten.

Herr talman! Först några inledande ord om skoldemokrati. Skolöverstyrelsens målsättning att åstadkomma en skola där eleverna görs funktionellt delaktiga i arbetet är obestridlig. Betydelsen härav behöver inte närmare understrykas. I stället kan man konstatera att därmed skolans hela verksamhet är ett led i demokratiseringsprocessen.

Skolans demokratisering är således inte en process som förverkligas enbart genom åtgärder inom skolenheten och bland de människor som arbetar där. Samhällets ställningstaganden till skolans innehåll, organisation och verksamhetsformer liksom de resurser samhället ställer till förfogande för skolan är grundläggande faktorer. Samhällets åtgärder bidrar till att skoldemokratin kan växa fram genom möjlighet till individualisering, valfrihet, elevvård, demokratisk fostran, träning i samarbete, ansvarsfördelning och kritisk skolning. För att förverkliga detta skoldemokratins innehåll krävs att deltagarna i denna process står öppna för det samspel som erfordras. Det innehåll samhället givit skolan i dess vidaste bemärkelse fordrar samarbete lokalt mellan styrelser och nämnder, skola och hem, mellan befattningshavare, mellan elever och mellan alla dessa i olika kombinationer. När det gäller att förverkliga skoldemokratin inom skolenheten är samarbetsnämnden ett utomordentligt instrument, men inte en samarbetsnämnd med den begränsade sammansättning som i dag finns föreskriven för det gymnasiala stadiet utan en samarbetsnämnd, där samtliga personalgrupper är representerade. Här får enligt min uppfattning både elever och lärare en mycket bättre plattform att agera utifrån än som representanter i skolstyrelsen. Studerar man den undersökningsrapport som skolöverstyrelsen har låtit göra över försöksverksamheten med samarbetsnämnder, sammansatta på det sätt som jag önskar, förekommer klara uttalanden från berörda grupper att det är den rätta framkomstvägen. Lärarna säger att en sådan skall finnas och att en dylik samarbetsnämnds kompetensområde skall vara klart utstakat i stadgan. Elevsynpunkterna är att en samarbetsnämnd, där alla kategorier är representerade, och där allas åsikter kan diskuteras är det bästa. Föräldrarna instämmer i att det föreligger behov av en sådan nämnd, vilket även övriga personalgrupper gör. I dag talar vi här i kammaren om en samarbetsnämnd med denna breda sammansättning och att en sådan samarbetsnämnd skall kunna bli obligatorisk på grundskolans högstadium. Vi betraktar det i dag som naturligt men måste också komma ihåg att det är ett delmål, en deletapp. Redan i morgon är det lika naturligt att samarbetsnämnden kommer att få omfatta grundskolans lågoch mellanstadium. Jag önskar härefter säga något om fackrepresentationen i skolstyrelsen. Den grundläggande synpunkten är att både skolledare, lärare, övriga befattningshavare och elever har berättigade krav att få yttra sig och framföra uppfattningar innan skolstyrelsen beslutar i de olika ärendena. Med hittills rådande system kommer fackrepresentanterna i kontakt med ärendena när de föreläggs skolstyrelsen för beslut. ärendena är då i regel så väl förberedda att utrymmet för alternativ är begränsat. Därtill kommer att fackrepresentanterna har ett mycket ringa inflytande på ärendenas beredning, som numera i allt större utsträckning sker inom skolstyrelsens beredningseller arbetsutskott. Systemet med avdelningar i vilka lärare och skolledare är representerade försvinner alltmer inom skolstyrelserna, och lärarnas fackrepresentanter har svårt att i dagens läge hålla närkontakt med alla övriga lärare. Låt mig bara få inskjuta att skolstyrelserna naturligtvis skall samarbeta med lärarna och utnyttja deras erfarenhet när det gäller att genomföra olika reformer på skolans område, men det krävs helt andra metoder än att tillsätta en eller två representanter i skolstyrelsen. Helt andra åtgärder behöver också vidtas för att uppfylla kravet på samspel och för att bereda de olika personalgrupperna tillfälle att yttra sig. Låt mig få nämna några exempel på de åtgärder en skolstyrelse bör vidta: 1. Ett utökat remissförfarande från skolstyrelsens sida, d.v.s. till alla de grupper som är representerade i skolan, inte minst lärarnas personalorganisationer. 2. Skolstyrelsens möjligheter att kalla till informella överläggningar med särskilda grupper av befattningshavare i speciella frågor bör observeras. 3. En särskild pedagogisk arbetsgrupp kan inrättas som rådgivande instans till skolstyrelsen, och här får både lärare och skolledare ett direkt forum för sina pedagogiska synpunkter. 4. Skolstyrelsen informerar samtliga lärare om vad som händer inom skolans värld på planeringsstadiet och detta kan exempelvis ske en studiedag. 3. Skolstyrelsen skall uppfylla de krav i fråga om samråd och information som det nya företagsnämndsavtalet ställer, och förutom sammanträdena föreskrivs att all personal skall informeras en gång per år. 6. Skolstyrelsen skall utnyttja samarbetsnämnden och arbeta aktivt för att aktivisera denna. 7. Den interna informationen till skolans olika befattningshavare bör förstärkas genom exempelvis en speciell tidning. 8. Skolläkare, kurator och psykologer kallas när de avlämnar sina årsrapporter eller vid andra tillfällen. 9. Skolstyrelsen tar initiativ till s.k. skolstyrelsedagar, då skolstyrelsen samlad besöker skolenheten för samtal med såväl lärare som elever. Enligt min uppfattning är dessa åtgärder bättre ägnade att skapa en reell demokrati, ett reellt inflytande från de grupper som är verksamma i skolan, ett inflytande som ger en större kraft än den nuvarande fackrepresentationen. Dessutom skapas inom skolan en jämställdhet med andra grupper: psykologer, kuratorer, skolläkare, sköterskor 0. S. V. Herr talman! Jag ber att få yrka bi

Herr talman! Vi möter i dagens samhälle en mycket egendomlig dubbelhet. Å ena sidan godtar man, att en allt snabbare utveckling kräver ökad differentiering och specialisering inom så gott som alla områden, och man medger att det därmed också finns behov av så kvalificerad sakkunskap som möjligt. Men samtidigt visar man — i en egendomlig och beklaglig begreppsförvirring — ett utpräglat förakt för sakkunskapen som när den får göra sin röst hörd alltför ofta beskylles för auktoritära tendenser till indoktrinering. Andra lagutskottets utlåtande angående fackrepresentationen inom skolstyrelsen bär tyvärr spår av den senare inställningen. Man kan ju konstatera att vi ute i kommunernas nämnder och styrelser i stor utsträckning behöver och använder oss av den specialkunskap som tjänstemännen besitter. Vi har t.ex. byggnadschef och stadskamrer, juridiska och medicinska sakkunniga närvarande vid våra sammanträden. Att skolchefen med sin sakkunskap — som ofta tyvärr bara omfattar en skolform av de många som finns — i en skolstyrelse kompletteras med andra representanter för vårt rikt differentierade skolliv är värdefullt. Att det skulle kunna innebära en risk för skolstyrelsernas fria bestämmanderätt är tänkbart bara under den förutsättningen att fackrepresentanterna ägde rösträtt och alltså kunde inverka på och hota denna bestämmanderätt. Men med gällande bestämmelser, enligt vilka ingen äger sådan rösträtt, ser jag fackrepresentationen så som en service, som bidrar till att skolstyrelserna kan fatta sina beslut snabbare och erhålla önskade upplysningar. Därigenom främjas skolans sak, och inte minst elevernas intressen, eftersom lärarna faktiskt är intresserade av att bevaka dem. I dagens situation målar man upp för mycket av en motsättning mellan läraren, som företräder skolan, och eleven. Det är som om man bortsåg från att lärarna i regel har ett mycket levande intresse för ungdomen i våra skolor. Jag kan inte acceptera den tolkningen att det skulle röra sig om en av lärarkåren omhuldad möjlighet att utöva påtryckning när lärarkåren önskar en fackrepresentation. Det vore väl också att tänka för lågt om de skolstyrelser som utskottet talar så varmt för. Det pågår ju en försöksverksamhet med samarbetsnämnder, och man borde innan man fattar ett avgörande beslut invänta resultatet av denna verksamhet. Herr talman! Det minsta som kan begäras är att frågan hade remitterats till berörda lärarorganisationer, så att dessa hade fått möjlighet att diskutera spörsmålet och så att lärarkårernas argument hade kunnat framläggas, innan deras representanter får avsked på grått papper. Förfarandet strider enligt mitt sätt att se mot den arbetsplatsetik som vi väl alla förfäktar. En diskussion i riksdagen år 1962 kan knappast anses vara ett informationsunderlag för dagens lärare. Jag ber, herr talman, av nämnda skäl att få yrka bifall till den vid andra lagutskottets utlåtande nr 88 fogade reservationen.

Herr talman! Jag har tillsammans med fyra andra folkpartiledamöter i denna kammare väckt en motion, II: 577, om skoldemokrati, som tillhör dem som behandlas i de två utskottsutlåtanden som nu diskuteras. I motionen ställer vi mot bakgrund av en tänkt framtida utvecklingslinje fyra konkreta yrkanden. Den framtidsutveckling som vi pekar på såsom möjlig och önskvärd är att samarbetsnämnden i den enskilda skolenheten utvecklas från att vara ett organ för samråd mellan samtliga i skolan verksamma grupper till en styrelse för den enskilda skolenheten, som utövar de befogenheter som skolenheten har. Det är glädjande att kunna konstatera att det, genom den försöksverksamhet som skolöverstyrelsen nu har satt i gång, finns goda möjligheter för en sådan utveckling i framtiden. Vi ställer i motionen ett antal konkreta yrkanden. Beträffande det fjärde av dem, att eleverna skall få representation i skolöverstyrelsens styrelse, påpekar utskottet att vårt önskemål redan är tillgodosett av regeringen, och det kan jag naturligtvis bara uttrycka min glädje över. När det gäller yrkande nr 2, om elevernas representation vid ämnesoch klasskonferenser, kan jag hysa en viss förståelse för utskottets uppfattning att riksdagen inte nu bör fatta något beslut, utan bör avvakta den pågående försöksverksamheten. Därför har jag inga yrkanden på dessa punkter. Det första yrkandet i vår motion är att samarbetsnämnderna skall bli obligatoriska vid grundskolor med högstadium. Utskottet skriver i sitt utlåtande att det pågår en utredning om detta. Visserligen har skolöverstyrelsen uttalat att samarbetsnämnd bör vara obligatorisk från och med skolåret 1970/71, för vilket det enligt utskottets mening finns goda skäl, men å andra sidan pågår en försöksverksamhet som man vill avvakta. Utskottet avstyrker därför förslaget. Samma förslag behandlades redan förra året, och i en reservation till statsutskottets utlåtande framhöll då folkpartioch centerpartiledamöterna att en arbetsgrupp hade tillsatts i skolöverstyrelsen, vilket reservanterna fann värdefullt. Samtidigt ville de emeller tid understryka att denna omständighet inte fick hindra att man utan att avvakta utredningens resultat genomförde sådana reformer på området som inte krävde ytterligare analyser och överväganden. Reservanterna ansåg att det nu aktuella förslaget var av sådan karaktär och yrkade därför bifall till det. Det röstades också för förslaget i kamrarna. Detta önskemål har följts upp i år i en motion av herr Källstad och några andra folkpartiledamöter. Motionärerna förklarar att de finner det angeläget »att man snarast inför samarbetsnämnder för alla högstadieskolor, inte bara där det lokala intresset för tillfället är stort>. Och i fortsättningen av motionen heter det: »Ett sådant stadgande skulle inte på något sätt inverka hindrande på det försöksoch utvecklingsarbete som bedrivs och kommer att bedrivas i SISK:s och SöÖ:s regi. Detta arbete gäller närmast att finna lämplig sammansättning och lämpliga arbetsformer för samarbetsnämnden och andra organ i skolan samt att mer allmänt diskutera och undersöka trivseioch arbetsförhållanden.»> Vårt yrkande härvidlag sammanfaller med det som herr Gustafsson i Barkarby har ställt, och jag ber att få ansluta mig till hans yrkande. Utöver den motivering som herr Gustafsson anfört på denna punkt vill jag bara lämna ett par uppgifter som jag fått från skolöverstyrelsen. De hänför sig till vårterminen 1968 men de är nog tyvärr ännu rätt aktuella. Det fanns vårterminen 1968 i åtta län inget högstadium med samarbetsnämnd. I tio län hade 0—30 procent av skolorna med högstadium samarbetsnämnd, medan motsvarande procenttal för fem län var 30—70. I ett enda län var det över 70 procent av skolorna med högstadium som hade samarbetsnämnd. I över hälften av länen hade alltså mindre än en tredjedel av skolorna med högstadium samarbetsnämnd. Detta ty der — även om sifforna kan vara något högre i år — på att rekommendationen från skolöverstyrelsen inte har följts i tilifredsställande utsträckning ute i skolorna. Herr Nordstrandh sade att skolöverstyrelsen har uttalat sig och att det kunde räcka. Därför vill jag påpeka att skolöverstyrelsen redan 1965 i sin lilla skrift om arbetstrivseln i skolan rekommenderade grundskolornas högstadium att inrätta samarbetsnämnd. Det har tydligen ännu inte tagit skruv något vidare. Riksdagen bör därför ställa sig bakom det av herr Gustafsson i Barkarby ställda yrkandet. Herr Gustafssons i Barkarby andra yrkande, att samarbetsnämnderna skall få en mera allsidig sammansättning, överensstämmer också med den utveckling som vi har tecknat i vår motion, och jag instämmer även i detta yrkande. Den tredje huvudpunkten i debatten gäller elevernas fackrepresentation i skolstyrelsen. Principiellt blir då frågan först och främst den, om det skall finnas någon sådan fackrepresentation över huvud taget. Jag anser att man med fog kan fråga varför bara skolstyrelsen av alla kommunala nämnder skall ha en konstruktion av det här slaget. Finns det något som är så speciellt i dess verksamhet och som så skiljer den från de andra kommunala nämnderna att skolstyrelsen måste ha en särskild fackrepresentation? För min del lutar jag närmast åt uppfattningen att kontakten mellan skolstyrelsen och de olika kategorier som är verksamma i skolan — lärare, elever och andra — bör ske i andra former än genom fackrepresentation, t.ex. genom större konferenser, där flera lärare än bara dessa fackrepresentanter kan få en relativt regelbunden kontakt med skolstyrelsen. Detsamma bör gälla för de andra personalkategorierna och för eleverna. Att vi inte nu i vår motion aktualise rat den större principiella frågeställningen har två orsaker. För det första: om man skall ha sådana här andra former, så måste man utveckla dem innan fackrepresentationen avskaffas. Det är inte rimligt att nu avskaffa denna och hoppas att andra former utan vidare kommer till stånd. Om man gjorde på det sättet, skulle det åtminstone inom den närmaste framtiden bli en försämring av kontaktvägarna, och det vill vi inte riskera. För det andra: Det är otvivelaktigt så att i den mycket allvarliga arbetssituation som nu föreligger för lärarna skulle ett avskaffande av fackrepresentationen uppfattas som ett misstroendevotum eller i varje fall som en »ovänlig handling» mot lärarkåren. Och så angeläget är det inte att få till stånd denna ändring, att man bör ta en dylik nackdel i dagens mycket trängda skolsituation. När nu frågan har aktualiserats av andra motionärer, intar jag samma ståndpunkt: ändringen bör inte genomföras för närvarande. Att riksdagen skulle uttala sig för ett sådant avskaffande utan att ens höra de organisationer som är berörda vore väl starki över huvud taget och i synnerhet i dagens skolsituation. Den andra frågan är: Om man utgår från att fackrepresentationen tills vidare skall bibehållas, bör eleverna då vara med på ett likvärdigt sätt? Jag skall inte lägga mig i diskussionen om huruvida detta är en partrepresentation eller ett sätt att tillföra skolstyrelsen pedagogisk expertis. Jag vill bara konstatera att hur man än ser på saken, är det mycket svårt att motivera varför inte eleverna skulle ha en representation. När det i reservationen till andra lagutskottets utlåtande säges att det system som finns i dag fungerar utmärkt, för såväl skolstyrelse som elever, kan jag inte instämma. Förhållandet är, att det måste beslutas vid varje sammanträde om eleverna skall få vara närva rande. Dessutom krävs, som framgår av utskottets utlåtande, enhälligt beslut; en enda skolstyrelseledamot som inte gillar att eleverna är närvarande vid ett sammanträde kan helt enkelt se till att de får gå ut. Detta är inte på något sätt likvärdiga villkor med fackrepresentationen i övrigt. Eleverna har heller inte rätt att anteckna sin mening till protokollet. Det kan synas vara en formsak, men denna rätt har ofta en viss psykologisk betydelse. Därför bör riksdagen uttala, att med det system för fackrepresentation som vi nu har, bör eleverna ha rätt till representation på likvärdiga villkor med lärarkategorierna. Jag kommer således att yrka bifall till motionerna I: 479 och II: 577 i den del som behandlas i andra lagutskottets utlåtande 88.

Herr talman Jag vill gärna framföra några synpunkter med anledning av andra lagutskottets utlåtande nr 88. Under de senare årens livliga reformverksamhet på skolans område har det framstått allt tydligare att skolmyndigheter, lärare, elever, föräldrar och alla andra, som har kontakt med skolans verksamhet, måste få möjligheter att tillsammans påverka förhållandena inom skolan. Då inställer sig frågan hur vi skall få fram detta fördjupade samarbete. Skall vi åstadkomma detta genom ökad fackrepresentation i skolstyrelsen eller på annat sätt? Systemet med fackrepresentanter är speciellt för skolstyrelsen och förekommer inte i någon annan kommunal nämnd. Enligt min uppfattning finns det bättre lösningar än just denna. Herr Nordstrandh frågade i sitt anförande, om vi som har anslutit oss till utskottets skrivning i detta ärende ansåg att fackrepresentationen hade varit meningslös. Det tror jag alls inte att den har varit. Tvärtom anser jag att den har varit ytterst värdefull, men med hänsyn till den utveckling som skett till i dag på skolans område och alldeles speciellt under den allra senaste tiden finns det motivering för att vi ändrar på detta. Jag vill erinra om att denna representation när den senast beslutades betraktades som en övergångsanordning. Jag vill också framhålla, vilket även skett tidigare här i kammaren, att skolstyrelsens behov av pedagogisk expertis numera tillgodoses genom skolchefens obligatoriska närvaro vid skolstyrelsens sammanträden, och man har också liksom andra kommunala nämnder möjlighet att vid behov tillkalla ytterligare sakkunskap. Därav följer att vi måste söka andra vägar för att nå det förtroendefulla samarbete, som — det är jag övertygad om — krävs inom skolans värld för att skolarbetet skall kunna föras vidare enligt de riktlinjer riksdagen har antagit. Genom den pågående kommunreformen bildas efter hand underlag för en ännu mera utbyggd och — hoppas jag — också mera kvalificerad skolförvaltning och skolledning under skolstyrelsen. Dessutom håller andra former för medinflytande på att skapas inom skolan; jag syftar på företagsnämnder och samarbetsnämnder. Herr Nordstrandh ställde sig skeptisk till samarbetsnämnderna, och det finns ju — som han också sade — inte mycken erfarenhet på området just i dag. Emellertid ligger det väl i allas vårt intresse att försöka få en sådan utformning av samarbetsnämnderna att de framöver verkligen fyller de avsedda uppgifterna. Det är just i tillskapandet av dessa organ som jag ser lösningen på frågan om samarbetet inom skolan. Jag har också den uppfattningen att lärarna — då tillsammans med andra berörda parter: elever, föräldrar, ekonomipersonal och övriga befattningshavare — i de nya nämnderna kommer att kunna göra en ännu mera värdefull insats för sin skolenhet än tidigare som fackrepresentanter i skolstyrelsen. Skol överstyrelsen ägnar stor och berättigad uppmärksamhet åt dessa frågor just nu och har enligt min mening hunnit så långt i utredningsarbetet att en tillfredsställande lösning utan alltför stort dröjsmål torde kunna presenteras. Företagsnämnder och samarbetsnämnder bör alltså få en sådan karaktär att samtliga grupper som berörs av skolans verksamhet inom dessa organ kan göra de insatser, som utgör förutsättningen för att vi skall kunna föra vår nya skola vidare i den riktning vi önskar. Vad jag har anfört här innebär inte — det vill jag kraftigt understryka — att jag vill minska lärarnas möjligheter att utöva inflytande på förhållandena i skolan. Tvärtom tror jag att deras ytterst värdefulla medverkan i detta avseende — vi kan inte vara den förutan — ännu mera skall komma till sin rätt med den utformning av samarbetet i skolan som jag nu har givit synpunkter på. Fru Frenkel nämnde i sitt anförande att lärarna i dag befinner sig i en svår situation, och det vill jag gärna hålla med om. Det sker oavbrutet stora förändringar på skolans område, och det kan vara svårt att alltid hänga med. Men just fördenskull tror jag att vi behöver skapa ett nytt system med sådana organ som jag nyss har nämnt. Enligt min mening står inte principen att de kommunala styrelsernas och nämndernas sammansättning bör vara lika över hela fältet i motsättning till detta; tvärtom bör vi med dessa nya samarbetsnämnder kunna nå ett ännu bättre resultat än tidigare. Principen som sådan håller jag emellertid fast vid. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till andra lagutskottets hemställan i utlåtande nr 88.